Fru talman! Jag har inte hittat någonting i dagens beslut som leder till en minskning av koldioxidutsläppen. Elisa Abascal Reyes hade inte hört mitt anförande när hon höll sitt anförande och sade att inga andra partier tar upp dessa frågor. Jag vill då gärna säga till henne att jag hade ett avsnitt om just detta i mitt anförande. Vi skriver i vår motion om trafikens miljöeffekter: "Riksdagens mål för år 2000 bör skärpas ytterligare så att utsläpp över naturens toleransgränser inte accepteras. Detta innebär i faktiska siffror att utsläppen från transportsektorn måste minska med 80 procent för koldioxid, 85 procent för kväveoxider och 40
Fru talman! Mats Odell har givetvis rätt. Jag hade inte hört hans anförande när jag höll mitt. Det är bra att han bryr sig om miljön. När det gäller koldioxidutsläppen måste jag säga att jag inte heller har hittat något inslag i det budgetpolitiska förslag som ligger framme som direkt sänker koldioxidutsläppen från trafiksektorn, men det kan hända att jag har läst slarvigt. Debatten om den 80-procentiga sänkningen kommer framför allt att föras i skatteutskottet och i viss mån i finansutskottet, där Mats Odell sitter. Jag skulle vilja uppmana honom att driva en mer offensiv skattepolitik när det gäller koldioxidutsläppen. Det gäller även spekulationerna om borgerligt samarbetet. Moderaterna vill sänka bensinskatten med 25 öre. Det sänker inga koldioxidutsläpp.
Fru talman! Det mest näraliggande beslut som denna kammare kan fatta när det gäller att minska koldioxidustläppen är ett beslut om att inte gå med på en snabbstängning av Barsebäcksverket, vilken innebär att vi ökar utsläppen från dansk kolkraft och drar fram en stor ny infrastruktur av fossilgas i Sverige. Jag skulle vilja höra om Elisa Abascal Reyes är beredd att bidra där. Det är ett betydligt mer verksamt medel än att försöka hitta formuleringar i propositionen och i de olika motionerna.

Fru talman! Trafikutskottets betänkande nr 1 handlar om hur den ram på drygt 24 miljarder som riksdagen redan har beslutat om skall fördelas inom utgiftsområdet Kommunikationer. 24 miljarder är mycket pengar. Det är dock inte en fullständig bild, eftersom verksamheter inom vårt område i många fall är avgifts och intäktsfinansierade. Den totala omslutningen blir mycket större än så. Trafikpolitikens mål är att erbjuda medborgarna och näringslivet i hela landet en tillfredsställande, säker och miljövänlig trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnader. Detta övergripande mål kan vidareutvecklas i ett antal delmål. Transportsystemet skall utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses på ett tillfredsställande sätt. Det gäller tillgänglighet. Transportsystemet skall utformas så att det bidrar till ett effektivare resursutnyttjande i samhället som helhet. Det gäller effektivitet. Transportsystemet skall utformas så att det motsvarar högt ställda krav på säkerhet i trafiken. Det gäller säkerheten. Transportsystemet skall utvecklas så att en god miljö och hushållning med naturresurserna främjas. Det gäller miljöfrågan. Transportsystemet skall byggas upp så att det bidrar till regional balans. Det är den regionalpolitiska aspekten. Dessa ledande ord - tillgänglighet, effektivitet, säkerhet, miljö och regional balans - kan man återfinna i många av de motioner som tas upp i betänkandet. De finns också i många av reservationerna. Man skulle kunna tro att vi är ganska överens, men trots detta har det till betänkandet fogats 50 reservationer och tio särskilda yttranden. Av budgetpropositionen framgår det att regeringen kommer att lämna ett samlat förslag till riksdagen våren 1998 om den framtida trafikpolitiken. Målet är att åstadkomma ett långsiktigt hållbart transportsystem som främjar välfärden, tillväxten och sysselsättningen i hela landet. Infrastrukturen skall förbättra transportkvaliteten, öka miljöanpassningen och ha en hög ambition för trafiksäkerheten som utgångspunkt. Regeringen avser vidare att nästa år återkomma med förslag till förändringar och anpassningar i postlagen för att precisera statens ansvar när det gäller att säkerställa att de postpolitiska målen uppfylls. Vi tycker från utskottsmajoritetens sida att det är bra. KOMKOM och den framtida trafikpolitiken har nämnts många gånger i både ord och skrift under de senare åren. Jag kan dra mig till minnes att Karl-Erik Persson i fjolårets budgetdebatt litet irriterat påpekade att vi bara sköt frågorna framför oss med hänvisning till KOMKOM och det trafikpolitiska beslutet. Enligt vad som står i budgetbilagan skall vi förhoppningsvis snart vara framme vid målet, så att vi verkligen kan diskutera trafikpolitiken för framtiden. Jag måste säga att Per Westerberg och i viss mån Kenth Skårvik hade litet svårt att skilja mellan budgeten för 1998, som vi nu diskuterar, och det arbete som de själva har lagt ned i Kommunikationskommittén. Jag kan ha viss förståelse för det. Men vi återkommer till den stora och övergripande frågan till våren, mina herrar. Nu gäller det budgeten för 1998. Fru talman! Jag kan se att talarlistan i dag är ganska lång. För att vinna litet tid skall jag inte kommentera medelsfördelningen, eftersom det kommer talare efter mig som behandlar vägfrågorna och järnvägsfrågorna, där de stora pengarna ligger, men också luftfarten och sjöfarten. Låt mig bara konstatera att utskottsmajoriteten anser att man har gjort en bra avvägning mellan transportslagen och en bra fördelning mellan investering och underhåll. Följaktligen tillstyrker vi budgetförslaget i dess helhet. Att kommentera detta nu tycker jag bara skulle vara en upprepning. Det finns en speciell fråga som har diskuterats mycket i samband med behandlingen i utskottet, och så även här i dag, nämligen regeringens hemställan om bemyndigande för år 1998 att vid behov omfördela medel mellan anslagen A 2 - väghållning och statsbidrag - och A 4 - investeringar samt drift och underhåll av statliga järnvägar. Om jag bara läser hemställanspunkten kan jag ha viss förståelse för den flerpartireservation som har fogats till betänkandet. Men utskottsmajoriteten har gjort ett förtydligande, och reservanterna måste ha missat att vi har gjort det. Låt mig upprepa vad som står i betänkandet för tydlighetens skull. Utskottsmajoriteten säger i klartext att vi måste värna riksdagens ställning när det gäller anvisningen av anslag till olika ändamål, vilket helt överensstämmer med reservanternas uppfattning. Majoriteten anser att det på grund av det nyligen fattade beslutet om tioårsplaner för inriktningen av planeringen av investeringar och underhåll av vägar och järnvägar för tidsperioden 1998-2007 råder en osäkerhet om när de olika projekten kommer att genomföras. Därför är det svårt att beräkna behovet av anslagsmedel för det kommande budgetåret.

Det är långt ifrån hela anslaget som regeringen har möjlighet att omdisponera. Det tycker jag inte att reservanterna tar någon större notis om. Om man tittar på budgetalternativen - kanske främst på Folkpartiet liberalernas alternativ - kan man se att det uppstår en ny situation. Man gör så stora besparingar att risken för att denna situation skall behöva uppstå förmodligen är mindre. Från socialdemokraternas och centerpartisternas sida tycker vi att det är viktigt att klara av att fullfölja vårens riksdagsbeslut. Vi tillstyrker bemyndigandet enligt de villkor som jag har redogjort för. Vi tycker inte att projekt skall behöva avbrytas. Behoven är stora. Fru talman! Som jag tidigare sagt avstår jag från att gå in i en diskussion om de olika anslagen eftersom flera andra majoritetsföreträdare som avser att diskutera de olika områdena skall tala efter mig. Jag hoppas naturligtvis att de övriga partiernas företrädare accepterar att vi inte diskuterar samma sak två gånger. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande i dess helhet och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Det kanske överraskar Monica Öhman att det finns kontinuitet i den moderata och folkpartistiska transportpolitiken. För mig är det föga överraskande. Vi står för vad vi säger, både det vi säger i dag och det vi kommer att säga i vår - detta till skillnad från hur socialdemokraterna agerade under den socialdemokratiska oppositionstiden. Dessvärre finns en del som tyder på att det finns kontinuitet i det socialdemokratiska agerandet mellan denna höst och kommande vår. Den som lever får se. Fru talman! Jag nämnde Göteborgsuppgörelsen i mitt huvudanförande. Jag markerade mycket tydligt att jag hyser en viss upprördhet över motiven och metoderna i Göteborgsuppgörelsen. Jag har svårt att förstå hur man kan köra över en mycket stor minoritet i Göteborg i fråga om finansieringar som skall löpa över många mandatperioder och där det fordras stabilitet för att det inte skall bli ren kapitalförstöring. Jag skulle gärna vilja ha en kommentar och ett försvar från Monica Öhman på den punkten. Jag skulle vilja återkomma till budgetfrågorna. Monica Öhmans försvar för att slå samman budgetanslagen - om än med vissa begränsningar - innebär som jag ser det att hon på ett otillbörligt sätt avhänder riksdagen inflytande. Inte nog med detta! Nu tenderar man också med hjälp av olika typer av aktiebolag att lånefinansiera olika byggnationer utan att det finns några direkta intäktsflöden till bolagen. I praktiken handlar det om att man genom aktiebolagsformen döljer budgetunderskott. Jag vill ånyo fråga Monica Öhman: Är det verkligen ett bra sätt att redovisa budgeten att dölja budgetunderskotten i särskilda bolag utan egna intäktsmöjligheter?
Fru talman! Jag kan naturligtvis se att det finns kontinuitet i Moderaternas och Folkpartiets diskussioner om trafikpolitiken. Det jag vädjar om är att vi skall diskutera rätt sak vid rätt tillfälle. Hela KOMKOM:s betänkande och en del av de frågor som ni har tagit upp i dag är just nu under beredning. Ingen av oss vet vad slutresultatet av den beredningen blir. Så vi kanske kan spara den debatten till dess att det blir aktuellt. Sedan till storstäderna. Det är ju som det är med Stockholm, och vi har varit överens om att inte ta upp den frågan nu i höst. Vi måste faktiskt alla känna ett ansvar för att man skall få en lösning på trafikproblemen i storstadsområdena. För Göteborgs del handlar det väldigt mycket om kollektivtrafik. Jag vet att det finns en opposition i Göteborg, men det finns också en majoritet som har ställt sig bakom den här lösningen. Vi har lyssnat på majoriteten, och vi tycker att det är viktigt att man klarar ut den här frågan nu. Jag vet att den ideologiska, grundläggande skiljelinjen mellan moderat politik och vår politik är att moderaterna i alla stycken pratar om att släppa andarna fria, om konkurrensutsättning och privatisering. Vi kan aldrig mötas i den diskussionen, Per Westerberg, om ni skall lägga ut allt på privata händer. Det är egentligen vad ni vill, och det står också i era motioner.
Fru talman! Budgetfrågorna för ett år ligger inte i något vakuum, så att vi inte tar ställning till centrala transportpolitiska frågor. Därmed är alla de frågor vi har rest ytterst relevanta vid bedömningen av den här budgeten. Vad avser Göteborgsuppgörelsen kvarstår min kritik alldeles påtagligt. Vi kan jämföra med Stockholm, med tunnlar som slutar mitt inne i berget, med en massa halvt avslutade projekt som för närvarande binder hundratals miljoner, kanske miljarder, som inte kan användas. Detta beror på att man inte skapar erforderliga breda majoriteter, som är stabila över mandatperioderna. Uppgörelsen i Göteborg med minsta möjliga majoritet, som trumfas igenom denna riksdag i dag, är icke försvarlig. Den riskerar leda till betydande kapitalförstöring. Jag har heller ingen förståelse för bristen på vilja till avreglering och konkurrensutsättning, som alldeles uppenbart har ökat anslagens värde. Vi har fått mer för pengarna genom att tillåta alternativ och avreglering, och vi har fått ett bättre konsumentbeteende. Jag förstår inte varför socialdemokraterna vägrar avreglera långväga busstrafik, som ju utnyttjas av de minst köpstarka människorna i samhället, konkurrerar litet med övriga trafikslag och har en mycket starkt kompletterande effekt i ett glesbygdsland som Sverige. Jag kan heller inte förstå varför man inte vill avreglera telemarknaden fullt ut och gå vidare med nummerportabiliteten i tillräckligt hög takt. På den punkten verkar vi ha svårigheter att hänga med EU Vi borde också ge lastbilsnäringen och bussnäringen konkurrensregler som gör dem jämbördiga med näringarna i våra viktigaste konkurrentländer. De kommer ju att kunna konkurrera om trafiken inne i
Fru talman! Jag skall väldigt kort säga något om storstäderna. Jag kunde för ett tag sedan läsa en artikel i Svenska Dagbladet, där bl.a. Per Westerberg uttalade sig. Han sade att det inte går att få någon uppgörelse nu, eftersom vi är alldeles för nära ett val. Vi är faktiskt litet oansvariga om vi tar det på det sättet. Vi måste försöka lösa trafikproblemen även i storstäderna, och det är vad vi har gjort i Göteborg. Vi har tillsammans med den lokala och regionala ledningen i många av de berörda kommunerna försökt att hitta öppningar, och fullmäktige har faktiskt röstat ja. Per Westerberg kommer åter in på de långsiktiga frågorna. Varför inte avreglera långväga buss, osv., osv.? Per Westerberg, vi tar det när det våras! Detta är en av de delar som ni diskuterade i KOMKOM. Vi och regeringen måste ändå få en skälig beredningstid för att komma med ett förslag till riksdagen. Sedan tar vi den debatten.
Fru talman! Det senaste replikskiftet speglar på ett mycket tydligt sätt misslyckandet i den socialdemokratiska kommunikationspolitiken. Man har lagt alla stora frågor i en enda stor utredning, som förlamar kammarens och riksdagens möjlighet att diskutera och föra de här sakerna framåt. På valårets morgon skall man lägga allting på bordet. Hela denna mandatperiod är ju förspilld i den meningen. Låt oss sedan titta på storstadsöverenskommelserna. Det är en ren härdsmälta ni har åstadkommit här i Stockholm. I Göteborg handlar det om en smal uppgörelse, som kommer att rivas upp under nästa mandatperiod. Detta är ett misslyckande för den socialdemokratiska regeringens kommunikationspolitik. Monica Öhmans anförande tyder på att hon faktiskt är förd bakom ljuset av regeringen när det gäller möjligheten att fritt få disponera anslagen för väg och järnväg. Monica Öhman säger att hon inte tycker att projekt skall behöva avbrytas, men detta är ju fullständigt felaktigt. Jag sade i mitt anförande att det här handlar om ramanslag. Ramanslag, Monica Öhman, karakteriseras av att man i förväg får ta pengar för kommande år. Därför faller hela resonemanget. Det är pinsamt att utskottets ordförande försvarar att utskottet i praktiken reduceras till en nullitet, att trafikpolitiken hädanefter skall bedrivas på Kommunikationsdepartementet. Det är naturligtvis en önskesits för en kommunikationsminister men knappast för trafikutskottets ordförande.
Fru talman! Mats Odell säger att mandatperioden är förspilld. Varför då? Det finns två skäl. Det första skälet är att riksdagen faktiskt beställde en utredning på det här området. Det andra skälet, som är betydligt viktigare, är de skulder som den förra regeringen lämnade efter sig och som vi har haft all möda i världen att åtgärda. Det är skulder från den tid då Mats Vi har försökt omprioritera från att bygga fler kilometer motorväg till att underhålla det vägnät vi redan har byggt upp. Vi och Centerpartiet har tyckt att det har varit viktigt. Men de stora möjligheterna till insatser på det här området har icke funnits på grund av det budgetunderskott som vi fick ärva vid regimskiftet. Mats Odell kan ändå inte mena att vi skulle ha fortsatt att låna ännu mer pengar för att klara infrastrukturen. När det gäller bemyndigandet vidhåller jag precis det jag sade i talarstolen. Jag vill påstå att vad oppositionen och reservanterna har gjort är att läsa regeringens hemställanspunkt men inte det som regeringen har skrivit inne i budgetbilagan och som vi nu ytterligare har förtydligat.
Fru talman! Nu erkänner Monica Öhman att mandatperioden är förspilld. Det tycker jag var mycket intressant. Det är ju ett direkt underkännande av kommunikationsministern. Samtidigt säger hon att det beror på att vi efter förra mandatperioden lämnade efter oss sådana ekonomiska problem. Jag vill gärna påminna om att när vi under förra mandatperioden i det dåvarande tioårsbeslutet satsade 100 miljarder över statsbudgeten hade den socialdemokratiska oppositionen 155 miljarder. Det var inte en ansvarig oppositionspolitik, Hon säger: Skulle vi ha fortsatt att låna? Ja, men det är ju just det ni gör! Ni föreslår nu ett antal nya, kreativa låneupplägg som är främmande för den nya budgetlagen. Ni var helt emot detta under den förra mandatperioden. Då var det överbud. Nu säger ni att vi ändå skall fortsätta att låna på det sätt som föreslås både i propositionen och i utskottsmajoritetens betänkande. Till slut vill jag ta upp detta med ramanslag. Är det ändå inte så att hela Monica Öhmans resonemang faller? Det är fråga om ramanslag som får överskridas. Det är inga projekt som behöver stanna upp. Det är något helt annat. Man har misslyckats på Banverkets område. Det saknas pengar till att betala räntorna. Det finns ingen finansiering av Bottniabanan. Det är en mängd olika saker, ett misslyckande på järnvägspolitikens område, som skall skylas över genom att man tar pengar från väginvesteringarna. Detta är en mycket sannolik hypotes, Monica Öhman. Men den som lever får se.
Fru talman! Det sista kan jag instämma i. Den som lever får se. Nu får vi alltså ta den här diskussionen ett varv till. Jag vet vad ett ramanslag är. Jag vet vad en anslagskredit är. Jag vet att regeringen själv på t.ex. A 2-anslaget kan utnyttja anslagskrediten om man inte klarar nivån. Det behöver man inte gå till riksdagen och fråga om. Vad detta handlar om är att kunna använda anslagskrediten mellan de här två. Summan pengar på respektive anslag är inte större, men pengarna skall kunna användas mellan anslagen för att vi skall klara av de beslut som riksdagen redan har fattat i vårens inriktningsbeslut. Det är det här som diskussionen egentligen handlar om. Denna diskussion har i det här huset blivit så stor att den kommit att handla om 20 miljarder. Det handlar inte om 20 miljarder utan om att kunna använda krediterna på A 2 och krediterna på A 4 över gränserna, om jag uttrycker mig så. Det är det som det handlar om. Jag vill nog påstå att jag inte är förd bakom ljuset. Det här har jag vetat och försökt förklara under en lång period.
Fru talman! Att jag var irriterad över att vi skjuter frågorna framför oss kan jag väl hålla med om. Det stämmer ju. Monica Öhman var också med i kammaren när vi fattade 1988 års trafikpolitiska beslut. Om detta sade man framdeles att det nog blev förhastat. Man skulle titta över beslutet 1991. Jag kommer också ihåg att det var tal om att göra en ny utredning. Så småningom kom den till stånd, och nu väntar vi på vad Kommunikationskommitténs arbete skall leda till. Om jag tittar på de betänkanden som hittills har lämnats från Kommunikationskommittén ser jag redan där brister. Man tar inte ansvaret för de olika trafikslagen. Regeringen kan förstås ha något ytterligare att komma med, men jag är rädd för att utredningen när den kommer kan döpas till "den ofullbordade" - igen. Vi väntar med stor spänning på vad som skall hända. Hur lång tid tar det i så fall innan nästa utredning är klar? Det är olyckligt om vi hamnar i en situation där det kommer en proposition från regeringen som inte kan accepteras fullt ut av alla. Så kan jag väl aldrig tänka mig att det blir heller, men utredningen leder i en viss riktning. Sedan, fru talman, vill jag ta upp anslagsdelen. Varför är det problem nästa budgetår? Jag håller med om det Monica Öhman läste upp. Hon läste ordagrant ur budgeten på s. 40. Men det jag hakar upp mig på är anslagsmedlen för nästa budgetår. Varför är det problem nästa år med det här? Dem borde man ha kunnat klara ut. I nio år, från 1988 års trafikpolitiska beslut, har man klarat att ha medel riktade till Vägverket och Banverket, men det tionde året fungerar det inte. Då måste man fråga sig varför.
Fru talman! Visst, Karl-Erik Persson, jag tryckte säkert på knappen även i 1988 års beslut. Det jag kan svära mig litet grand fri från är att jag inte hade varit med om detaljerna i utskottet. Men jag skulle förmodligen ändå inte ha haft någon annan uppfattning. Jag röstade nog med socialdemokraterna och skulle så ha gjort också i utskottet. Sedan säger Karl-Erik Persson att han ser vissa brister i utredningsbetänkandena, att det kan finnas en viss risk etc. Mitt svar till Karl-Erik Persson är precis det jag gav till Per Westerberg: När den tiden kommer skall vi diskutera den delen. Jag försökte ändå lägga ett litet tröstens ord till Karl-Erik Persson om att vi kanske snart är framme vi målet, så att han slipper vara irriterad över det här. När det gäller bemyndigandet och problemen år 1998 är det ju så att vi har gått från ett trafikpolitiskt beslut och en inriktning till en annan. Det är där det uppstår problem: när det gäller att klara övergången från det förra beslutet. Elisa Abascal Reyes nämnde att det här var sista året på det här beslutet, och det är den övergången det gäller. Jag vill peka på en prioritering som det har funnits ganska stor enighet om här i riksdagen, nämligen att satsa på underhållet. Det har gjort att vi har fått en annan situation, och därför behövs det här bemyndigandet.
Fru talman! Min irritation får stå för mig själv. Det är väl jag som i så fall lider av den. Man kan dock inte komma ifrån att det finns en viss oro inför vad som skall hända nästa år. Vad kommer det att innebära? Jag håller helt med om att det blir en diskussion som vi får ta då. Men det kan inte vara fel att framföra en viss oro över vad som kommer att hända med trafikpolitikens inriktning i framtiden, även om vi inte vet hur förslaget kommer att se ut. Sedan är jag helt säker på att Monica Öhman tryckte på rätt knapp i 1988 års trafikpolitiska beslut. Jag satt heller inte i trafikutskottet, men jag följde det här ganska noga. Vi hade även då med folk i utredningen, vilken vi inte tyckte gick rätt väg. När det gäller anslaget till vägunderhåll har vi i Vänsterpartiet hela tiden drivit att detta skall öka. En del av de till synes oförklarliga trafikolyckor som sker på väg kan man med all säkerhet relatera till brister i vägunderhållet. Däremot har jag ändå svårt att förstå varför det är budgetproblem nästa år. Det är den biten jag hänger upp mig på. Varför blir det bara nästa år? Den här budgetprocessen är ju inte direkt ny. Den hade vi även förra året. Ändå kommer vi att få problem nästa år.
Fru talman! Karl-Erik Persson säger att man kan få känna en viss oro. Okej, det håller jag med om. Det kan man visst få göra. För mig är det oerhört svårt att på något sätt kommentera den oron. Jag vet inte heller vad som kommer att stå i den proposition som levereras till våren. Jag hoppas bara att man verkligen kan hålla tidsplanen och att vi får propositionen. I fråga om vägunderhållet är vi överens. Vi har utan tvekan tyckt att det har varit viktigt att satsa på att underhålla det vi redan har byggt. Vi hade den här budgetprocessen i fjol också, säger Karl-Erik Persson. Ja, det hade vi. Men efter budgetprocessen har riksdagen faktiskt fattat ett beslut om en ny inriktning av trafikpolitiken. Därav kommer problemet. Klara underhållspengar. Hur mycket är upparbetat, hur många projekt är på gång, när kan de andra komma i gång? Det är därför vi har velat säkerställa ekonomin.
Fru talman! Monica Öhman uppmanade oss att läsa budgetbilagan där det skulle finnas ett tydliggörande av det här oerhört vida bemyndigandet så som det är formulerat i själva bemyndigandet som gäller 19 1⁄2 miljard.

Sedan står det: "Omfördelning får ej ske från medel för kommande budgetår utöver vad anslagskrediten medger." Varför stod inte det här specificerat i bemyndigandet? Varför var bemyndigandet så vitt, och varför fanns det ingen hänvisning till budgetlagen? Jag menar att det är avsaknaden av beredning som gör det hela så vanskligt. Hur förväntar sig Monica Öhman och socialdemokraterna att vi skall kunna ta regeringens redovisning av miljöpåverkan från trafiksektorn på allvar när man anger att utsläppsnivåerna för samtliga ämnen har sjunkit, och så anger man procentsatsen för svaveldioxid, kväveoxid och kolväten? Inte ett ord om hur koldioxidsituationen ser ut.

Fru talman! Alla som har begärt replik på mitt anförande har tagit upp samma fråga. Snart får jag dra samma sak flera varv. Det är så här Elisa Abascal Reyes, att efter den diskussion som vi hade i trafikutskottet har vi från majoritetens och Centerns sida insett att man hade svårt att tolka den text som stod i budgetpropositionen. För att göra det något lättare både för utskottets ledamöter och för riksdagen i övrigt har vi skrivit den här tydligare texten. Det är inte jag som har skrivit den text som finns i budgetbilagan, så jag kan inte svara på varför den ser ut som den gör. Men vi har velat underlätta för ledamöterna att förstå det här med den skrivning som vi har gjort och som jag redovisade från talarstolen. När det gäller miljödelen vet jag att Elisa Abascal Reyes ställde frågan varför det inte finns någon procentsats för koldioxiden. Jag vill bara påminna om, och det börjar också verka tjatigt, att en av de stora frågorna i Kommunikationskommitténs arbete har varit hur man skall kunna effektivisera transporterna, göra dem möjliga för alla människor, för näringslivet osv. samtidigt som man tar den miljöhänsyn som vi alla är överens om att man måste göra. Det finns också ett resonemang, en ganska stor del i Kommunikationskommitténs arbete, som just handlar om miljöfrågorna. Tyvärr får jag svara även där: Detta bör återkomma när vi skall fatta det beslutet.
Fru talman! Jag anser fortfarande att beredningen av ärendet om anslagskrediten borde ha varit bättre eller åtminstone ha funnits. Jag anser fortfarande att detta är vanskligt. Jag vill framhålla att regeringens redovisning av miljömål och miljöförbättringar inte är någonting som jag kan ta på allvar. Att man i budgetpropositionen avsiktligt underlåter att redovisa och på ett sådant uppenbart sätt smusslar bort koldioxidutsläppens omfattning gör att det här för mig inte har någon trovärdighet som miljöredovisning. Monica Öhman hänvisar till Kommunikationskommittén. Koldioxidutsläppen är ett hot mot vår globala miljö. Det gäller inte bara i-världen utan framför allt u-världen på grund av torka och sådana omständigheter. De åtgärder vi skulle ha vidtagit skulle ha vidtagits i går eller i förrgår, inte nästa år. Jag kan med handen på hjärtat säga att om Miljöpartiets budgetförslag går igenom kommer med största sannolikhet koldioxidutsläppen från trafiksektorn att minska. Jag undrar: Kan Monica Öhman peka på något i sitt budgetförslag, det som hon kommer att rösta på i dag, och med handen på hjärtat säga att det här innehåller delar som kommer att leda till åtgärder som kommer att leda till minskning av koldioxidutsläppen från trafiksektorn? Jag skulle vara mycket intresserad av en sådan konkret redovisning.
Fru talman! Det är precis som jag säger, miljöfrågan är en viktig fråga. Det är en fråga som vi alla måste ta på allvar. Jag vill gärna se hur man skall väga samman en väl fungerande trafikpolitik med miljömålen innan jag börjar lägga handen på hjärtat. Jag vill se helheten för en mer långsiktig period. Elisa Abascal Reyes har också sagt att Kyotomötet förmodligen är slut nu. Det är det ju. Man sade i morse att det hade avslutats under natten. Resultatet av Kyotomötet kommer med största sannolikhet att redovisas för denna riksdag. Detta land kommer att vara tvunget att vidta åtgärder för att klara vår minskning av koldioxidutsläppen.
Fru talman! Eftersom jag också är med på bemyndigandet tänkte jag inte gå i polemik om detta utan bara än en gång förklara att vi för vår del tycker att det i ett övergångsskede, när två planer möter varandra, kan vara vettigt att ha en viss flexibilitet. Detta skall kringgärdas av restriktioner, det har gjorts i tid, i anslag med redovisning i senaste budgetpropositionen. Därför stöder vi den biten. Jag vill också spinna vidare på Elisa Abascal Reyes sista tema. Vi har efter god samverkan nått fram till ett borttagande av skatten på etanol. Det tror jag är en liten grund som man kan utgå från på väg mot att använda icke-fossila bränslen. De fossila bränslena måste självklart väck. De tar slut, det vet vi. De smutsar ned och fördärvar miljön. Då är det fråga om hastighet framöver. Jag skulle gärna vilja fråga Monica Öhman som ordförande i trafikutskottet men också som ledande socialdemokrat om ni i ert parti är villiga att på fullt allvar aktivt verka för att ta krafttag för att tillsammans med producenter inom bilindustrin och andra fokusera den här frågan och driva den något mer än ni gör i dag?
Fru talman! Det börjar bli litet småtjatigt det här. Vi har haft en ibland väldigt känslomässigt laddad diskussion efter Kommunikationskommitténs första delbetänkande, om jag minns rätt. Än värre blev det efter slutbetänkandet. Vi för den här diskussionen inom vårt parti också. Men vi måste presentera helheten, om jag uttrycker mig så en gång till. Jag tycker att det finns skäl att fundera över producenternas roll i det här. Jag vill bara till Sivert Carlsson säga: Låt oss var och en på sin kant fundera ytterligare över detta. Sedan får vi se om vi kan mötas i någon form av förslag. För visst finns det skäl för oss alla att ta de här frågorna på allvar.
Fru talman! Jag hoppas jag hörde fel när jag tyckte att Monica Öhman talade om småtjatighet. För mig är det inte fråga om något sådant. Det händer i dag saker och ting inom forskningen, inom bilindustrin och på andra områden. Jag tycker att regeringen och trafikutskottet har ett ansvar för att aktivt driva på i detta sammanhang. Min fråga var om man verkligen är inställd på att driva på i den riktningen. Jag har, efter att ha funderat en stund, uppfattat svaret så att vi kan driva dessa frågor tillsammans framöver.
Fru talman! Mycket kort: Jag tyckte inte att frågan var småtjatig, men jag har nu i varenda replik svarat på samma fråga, och jag börjar därför själv känna mig litet småtjatig. I sak har jag ingen annan uppfattning än den som Sivert Carlsson har fört fram.
Fru talman! Jag håller med om att det känns svårt och litet meningslöst att debattera trafikpolitik i dag. Vi säger ungefär samma saker som vi sade för ett halvår sedan. Man hade väl hellre sett att den proposition som förhoppningsvis skall komma till februari hade förelegat redan nu. Det har riktats mycket hård kritik mot KOMKOM:s förslag, och jag skulle tro att Monica Öhman och hennes socialdemokratiska vänner, som ännu inte har kommit in i bilden, kommer att göra det litet mer när vi kommer fram dit. Vi kan väl bara vädja om att ni tittar litet närmare på de reservationer som fanns mot KOMKOM:s förslag. Där redovisas en del bra förslag. Det gäller åtminstone dem som framförs från högerkanten. De övriga ligger litet för långt åt vänster. Jag hoppas, som sagt, att ärendet verkligen skall vara färdigberett till februari, så att vi hinner med att behandla det, även om det är väldigt sent. När det gäller Göteborgsöverenskommelsen måste jag hålla med om att det känns jobbigt att den ingicks med så smal marginal som trots allt skedde. Dessutom var det inte likadana majoriteter i de kommuner som har haft omröstningar om detta, vilket känns ännu sämre. Vi får hoppas att det även i det fallet blir så som jag framhöll i mitt anförande, att de kostnader som kan drabba kommunerna och befolkningen där nere i det stora hela kommer att bäras av staten.
Fru talman! Jag och mina partikamrater i utskottet kommer naturligtvis ganska snart att ta upp den diskussionen. Jag går dock inte in i den nu, eftersom dagens debatt inte handlar om dessa frågor utan om något annat. Det har kommit in väldigt många remissvar, och det är en ganska intressant läsning. Man kan dock konstatera att kommitténs förslag har uppfattats väldigt olika av remissinstanserna. Det är klart att man kan beklaga att det var en smal majoritet för Göteborgsöverenskommelsen, men det blev ändå en majoritet för den. Någon talade tidigare om överenskommelsen som någonting som ändå kommer att rivas upp. Jag hoppas för kollektivtrafikssatsningens skull att den icke kommer att rivas upp utan att man i Göteborg skall klara ut denna fråga.

Fru talman! Regeringen har för första gången i budgetpropositionen redovisat hur väl Vägverket har lyckats uppfylla de trafikpolitiska mål som riksdagen fastställt. När det gäller mjukvaran har Vägverket, enligt regeringen, uppfyllt huvuddelen av målen. När det gäller vidmakthållandet av det statliga vägkapitalet visar redovisningen att målet inte har uppfyllts. Tyvärr tycks det som regeringen anger som ökade satsningar på drift och underhåll inte vara mer än munväder, varför dess fromma förhoppningar om vidmakthållande av vägkapitalet framdeles förmodligen kommer på skam. Vi moderater tycker att det är otillfredsställande att investerings och underhållsnivån i så hög grad måste vara beroende av det statsfinansiella läget. I stället borde trafikmängd, framkomlighet och slitage vara vägledande för investeringar och underhåll. Vi har därför föreslagit att man skall utreda en ökad marknadsstyrning, i likhet med vad som gäller för exempelvis Sjöfartsverket och Luftfartsverket. En ökad marknadsstyrning via skatter och avgifter som relateras till nyttjandet av infrastrukturen gör det även möjligt att skapa ett tydligt resultat och ledningsansvar för Vägverket. Vägverkets produktionsdivision uppfyller inte resultatkraven i den externa respektive den av Vägverket konkurrensutsatta delen. Däremot klarar den enligt budgetpropositionen resultatkraven totalt. I Vägverkets årsredovisning för 1996 står att läsa att 80 % av verksamheten mätt i fakturering har varit konkurrensutsatt. Därav har 16 % av jobben utförts åt andra beställare än Vägverket. Det återstår alltså 20 % av faktureringen, som har skett till Vägverket utan att någon konkurrens har satt ett tak för vad man har kunnat ta betalt. Märk väl att jag talar om fakturering, inte om hur mycket arbete som har utförts. Jämför man faktureringen med resultatet efter finansiella poster finner man därför att för de 80 % av faktureringen som utförts i konkurrens är förlusten 116 miljoner kronor. Resterande del, dvs. 20 % av faktureringen, som inte har varit konkurrensutsatt, har genererat en vinst om 214 miljoner kronor. I utskottet har majoriteten ställt sig bakom en enskild motion där det krävs att Vägverket avvaktar med att upphandla fler arbetsområden intill dess att RRV:s översyn av den konkurrensutsatta verksamheten har redovisats för regeringen. Nästa upphandlingsomgång kommer inte förrän efter det att RRV beräknas ha avlämnat sin utredning. Socialdemokraterna har hittills under denna mandatperiod genom sitt schackrande med Vägverkets produktionsdivision slagit undan fötterna för något som kunde ha blivit en stark aktör på väg och anläggningsmarknaden, om den beslutade bolagiseringen hade fullföljts. Nu har divisionen bara blivit en nagel i ögat på de privata konkurrenterna och en kvarnsten om halsen för såväl Vägverket som regeringen. Majoritetens vankelmod har definitivt inte bidragit till att uppfylla de trafikpolitiska målen. Det har skapat oro och ökade kostnader. Att socialdemokrater nu också oroar sig för att det skall uppstå privata monopol har de sig själva att skylla för. Fru talman! Som vi har påpekat i våra motioner är de enskilda vägarna av stor betydelse för ett fungerande transportsystem. Regeringens halvering av statsbidragen till enskilda vägar 1996 avslöjade detta på ett påtagligt sätt. Vägverkets utredning i samband därmed avslöjade hur känsliga de enskilda vägarna är för politiska beslut som försämrar förutsättningarna för dem. Tidigare låg såväl särskilda investeringsmedel som bärighetsmedel utanför drifts och underhållsanslagen. Även borträknat att administrationen nu ligger utanför anslaget har tillgängliga medel minskat med minst 10-15 %, och det innebär problem. Enskilda vägar har belastats väldigt hårt de senaste tio åren, framför allt av skogstransporter. Skogen är ju numera en färskvara, och skogstransporter pågår året om. De flesta vägar är byggda som s.k. 1 kronasvägar, och nu klarar man helt enkelt inte av underhållet av dessa. På många håll är det framkomlighetsproblem för livsnödvändig trafik som sjuktransporter och brandbilar. Det förekommer att posten inte kan levereras. Kommunerna är också hårt klämda av ekonomiska problem och drar ned på sina bidrag till enskilda vägar. Det är mot den bakgrunden som vi moderater har föreslagit ett nytt system, där riksdagen fastställer det procentuella bidraget till olika typer av vägar i stället för en ekonomisk ram. Just nu sitter Vägverket och diskuterar hur regeringens budgetram för enskilda vägar skall fördelas. Återigen blir det minskningar av bidragsnivåerna. För vägar av betydelse för näringslivet föreslås exempelvis en minskning från 70 till 60 %. Vi vet ännu inte vad det kan få för konsekvenser, men vi kan vara alldeles övertygade om att det får konsekvenser. Det är ett statligt intresse att det enskilda vägnätet fungerar. Det har många vittnat om tidigare i dag här i kammaren. Det är ett kostnadseffektivt sätt att finansiera mer än 7 400 mil väg som är tillgänglig för allmän trafik. Vore det då inte rimligt att ge denna samhällsnytta fasta spelregler? Att inte göra det är både kapitalförstöring, miljöförstöring och ett aktivt sätt att avfolka landsbygden. Varför vill inte åtminstone Centerpartiet gå med på vårt förslag? Hur kan ni stå och se på hur statsbidragen urholkas från år till år? Det som nyss var 70 % är nu i bästa fall 60 %, det som tidigare var 40 % är 35 % osv. Varför motsätter ni er vårt förslag? Kostnaden är ställd emot samhällsnyttan mycket rimlig och skulle finansieras inom Vägverkets totala ram. Är detta utslag av det slags politik som också gör att ni först höjer bensinskatten för att sedan mildra konsekvenserna för vissa genom att höja reseavdraget? Fru talman! Majoriteten avvisade även vårt förslag om att avgränsa vägnätet mot rätt väghållare. Av tidsbrist skall jag inte ta upp den frågan i dag, men jag vill framhålla att Vägverket i sin utredning pekade på att frågan borde utredas. Det borde man åtminstone göra. En långt viktigare fråga i dagsläget vore dock en inventering av det enskilda vägnätets standard. Detta inte minst med tanke på att inte en krona avsatts till investerings och bärighetsmedel till det enskilda vägnätet. Den samrådsgrupp inom Vägverket som nu diskuterar hur man skall fördela anslagen har lagt fram ett förslag om att satsa 3 miljoner i hela landet på investeringar på enskilda vägar. Det är förresten inte konstigt att det inte har avsatts några medel, eftersom behoven knappast kan vara kända. Ingen inventering har nämligen gjorts av enskilda vägars status sedan 1984. Sanningen är i varje fall att medan allmänna vägar i praktiskt taget full utsträckning har byggts om och förbättrats för 60 tons ekipage har de enskilda vägarna i stor utsträckning försämrats. Vägrar ni att gå med på en inventering på grund av att ni inte vågar tänka er resultatet, eller är det bara för att förslaget kommer från Moderaterna? Jag kan i alla fall berätta för er att enbart i mitt hemlän, Västerbotten, finns det ca 350 broar med statsbidrag som skulle behöva bytas ut för att klara 60 tons ekipage. Av dessa är tre hängbroar med spännvidd på ca 130 Hur många mil i omvägar, med ökad miljöförstöring och ökat slitage på andra vägar, som dessa broar förorsakar kan man bara gissa. Sammanfattningsvis tycker jag att majoriteten har slagit dövörat till för många bra moderata förslag. Jag hoppas ni så småningom besinnar er. Då kanske vi får se de moderata förslagen i ny tappning från ert håll. Sådant har hänt förr. Fru talman! Jag yrkar i likhet med Per Westerberg bifall till reservation 2.
Fru talman! Eftersom jag blev direkt anmodad att säga något skall jag säga följande. Ulla Löfgren vet mycket väl vem som åstadkom höjningen av väganslagen så att de kom tillbaka till den vettiga nivå de har nu. Jag har heller ingenting emot att inventera vägarna, som Ulla Löfgren säger, och inte heller att skaffa regelverk. När det gäller enskilda vägar i naturen som används för skogstransporterna handlar det i dag mer om pengar än om regelverk. Därför har vi också yrkat om det. Vi har talat om vägarnas betydelse i reservation 5, och vi vill ha tillbaka nivån 610 miljoner. Jag välkomnar Ulla Löfgren att stödja förslaget.
Fru talman! Vem det var som bidrog till att en gång i tiden höja anslaget till enskilda vägar kan vi diskutera, Sivert Carlsson. Vi var överens om att höja det. Vi var t.o.m. utanför trafikutskottets sammanträdesrum överens Sivert Carlsson och jag om att vi till att börja med skulle lägga tillbaka 200 miljoner kronor. Men sedan ändrade sig Centerpartiet. I stället för att gå med det som skulle ha blivit en majoritet i riksdagen hoppade Centerpartiet på en kompromiss med Socialdemokraterna. Det återställde visserligen på sikt bidraget någotsånär, men det reparerade inte bidraget det första året. Vi har föreslagit att riksdagen fastställer procentsatserna. Även det skulle resultera i en höjning av statsbidragen till enskilda vägar. Förutom det, Sivert Carlsson, skulle det resultera i fasta spelregler för vägföreningarna. De vet nu inte från år till år hur många procent de kommer att få. Enskilda delägare i enskilda vägar kan råka ut för höjningar av egeninsatsen på upp till 35 000 kr. Det tycker inte jag är försvarbart. Därför måste vi ge vägföreningarna fasta spelregler.
Fru talman! Jag delar gärna uppfattningen, Ulla Löfgren, att vi skall ha fasta spelregler. Inte minst mot bakgrund av att vi allihop vet att det också utförs mycket ideellt arbete. Sedan tycker jag kanske att historieskrivningen är något falsk, Ulla Löfgren. Vi hade i vår partimotion ursprungligen ett yrkande på ytterligare 500 miljoner. Så småningom kom ett moderat förslag om 200 miljoner. Sedan hamnade vi i slutänden ungefär där vi skall vara just nu. I dag är det kanske mer pengar som behövs än spelregler. Låt oss samsas, ställ gärna upp på 610

Fru talman! Som representant för regeringspartiet förväntas det naturligtvis att jag skall vara helt nöjd med det som regeringen föreslår i propositionen. Tyvärr måste jag erkänna att jag inte alls är riktigt nöjd. Med tanke på de oerhört stora behov vi har när det gäller exempelvis upprustning av det mindre vägnätet, tjälsäkring, satsningar på enskilda vägar och satsningar på miljö och trafiksäkerhetsåtgärder hade jag önskat att vi kunnat satsa betydligt mer pengar på anslaget A 2 Väghållning och statsbidrag. Men tyvärr finns inte ekonomiskt utrymme för att satsa mer än vad som föreslås i budgeten. Det känns ändå bra att vi nu kan ta de första stegen för att genomföra den ökade inriktningen på drift och underhåll som riksdagen beslutade om i våras. Det finns oerhört stora behov på det området som har blivit åsidosatta under många år. Vad som förvånar mig litet grand är att trots att medelstillgången är så knapp föreslår inte någon i oppositionen några ytterligare pengar till detta område. Tvärtom föreslår flera av oppositionspartierna mycket kraftiga neddragningar. Vänsterpartiet anser att det definitivt läggs alldeles för mycket pengar på vägområdet och föreslår nedskärning med 2,3 miljarder. Det hindrar inte att Vänsterpartiet ändå anser att den minskade ramen skall räcka till för t.ex. höjning av anslaget till enskilda vägar. Karl-Erik Persson är nog innerst inne ganska tacksam över att Vänsterpartiet inte riskerar att behöva ta ansvar för sitt budgetförslag. Att i praktiken genomföra det under 1998 torde vara nästintill omöjligt att klara. Miljöpartiet vill också minska anslaget kraftigt, men nöjer sig med 1,4 miljarder i besparingar. Till Miljöpartiets förtjänst skall sägas att det i sitt särskilda yttrande och i motionerna gjort en ordentlig redovisning av hur man vill förändra anslagen. När man gör en sådan bra redovisning bidrar det väsentligt till att förbättra möjligheten att föra en konstruktiv debatt. Det hade varit önskvärt att t.ex. Vänsterpartiet och Folkpartiet också hade bemödat sig om att göra samma redovisning. Men jag har ändå en viss förståelse för att man inte är så intresserad av att visa upp en politik som kanske inte hänger riktigt ihop i alla delar. Om man nu studerar Miljöpartiets förslag ser man att det vill minska investeringarna på det nationella vägnätet från 2,3 miljarder till 800 miljoner kronor. Jag måste fråga Elisa Abascal Reyes: Hur har ni tänkt att det här skall gå till? Såvitt jag kan förstå kommer det inte att fungera ens om man avbryter alla pågående investeringsprojekt. Många kontrakt är redan upphandlade. Med all säkerhet kommer enbart bötesbeloppen för de avbrutna kontrakten att ordentligt överstiga den summan. Jag har väldigt svårt att förstå hur det skall gå till. Jag såg en intervju med språkröret Birger Schlaug i tidskriften Sverige i rörelse som Svenska vägföreningen ger ut. Rubriken är: "Minskat vägunderhåll är idiotiskt". Han går till våldsamt angrepp på regeringens budgetförslag när det gäller väganslaget, och säger bl.a. följande. Jag citerar ur artikeln: "Det är idiotiskt! Att inte underhålla vägar tillhör de där riktigt stora misstagen som regeringen tar sig för. Vi vill överföra medel till underhåll från anslagen för nybygge." När man har sett den här artikeln blir man något förvånad över att Miljöpartiet i sitt budgetförslag föreslår en kraftig minskning av drift och underhållsanslaget. Miljöpartiet vill skära ned det anslag som Birger Schlaug tyckte var skandalöst lågt med närmare 800 miljoner kronor. Därför kan jag inte låta bli att fråga Elisa Abascal Reyes om vilken uppfattning Miljöpartiet egentligen har. Satsar vi alldeles för litet, som Birger Schlaug säger i artikeln, eller satsar vi onödigt mycket, som Miljöpartiet skriver i sin motion och sin reservation till budgeten? Det är inte så lätt för oss andra att veta vilken linje som gäller, eftersom Birger Schlaug faktiskt också skrivit under motionen. Hur är det nu, Elisa Abascal Reyes? Vill ni öka eller vill ni minska anslaget till drift och underhåll? Folkpartiet tar i litet mer än Miljöpartiet och vill minska väganslagen med 1,6 miljoner kronor. Som jag sade finns det ingen ordentlig redovisning av hur det skall genomföras i praktiken, annat än att Folkpartiet vill skjuta tyngdpunkten i infrastrukturinvesteringarna framåt i tiden. Jag måste ställa samma fråga till Kenth Skårvik som till Elisa Abascal Reyes: Hur skall det gå till att spara så mycket pengar på nyinvesteringar under ett år? Såvitt jag kan förstå är det inte praktiskt genomförbart. Jag hoppas att Kenth Skårvik kan bidra till att kasta ljus över den här frågan. När det gäller Vägverkets produktionsdivision bjuder varken Moderaterna eller Folkpartiet på några överraskningar. Där gäller de gamla kända ståndpunkterna. Båda partierna vill först bolagisera och därefter privatisera verksamheten. Det är ungefär samma resonemang från det hållet som det brukar vara: Bara man privatiserar verksamheten så löser sig problemen på det området. När man vet att partierna har den inställningen blir det ju inte så konstigt att de inte tycker att vi, innan vi går vidare med ytterligare konkurrensutsättning av nya områden, skall avvakta den utvärdering som görs av bl.a. Riksrevisionsverket och Statskontoret om vilka effekter konkurrensutsättningen hittills har haft. Den nya devisen för moderater och folkpartister är tydligen: Gärna en ordentlig utvärdering bara man inte behöver bry sig om resultatet. Ulla Löfgren nämnde i sitt anförande att Moderaterna vill att marknadskrafterna skall styra väginvesteringarna. Jag vill fråga Ulla Löfgren: Hur kommer det att fungera i glesbygden? Hur kommer det att fungera i Västerbottens inland? Vilka väginvesteringar och vilka satsningar kommer att göras i det området om det är användningen av vägarna och marknadskrafterna som skall styra? Hur hänger detta egentligen ihop med det resonemang som Ulla Löfgren nyss förde om satsning på enskilda vägar? De är ju alltid vägar som, åtminstone normalt sett, är ytterligt lågt trafikerade jämfört med det allmänna vägnätet. Fru talman! När man betraktar oppositionens budgetalternativ på vägområdet framträder en mycket splittrad, och faktiskt också litet märklig, bild. Å ena sidan får vi skarp kritik för att vi satsar för litet på vägunderhåll, på enskilda vägar, på trafiksäkerhet och på nästan allt möjligt. Å andra sidan föreslår samma partier som framför kritiken oförändrade anslag eller t.o.m. kraftiga minskningar av budgeten jämfört med våra förslag. Fru talman! Det är ganska lätt att konstatera att det är tur för tillståndet på landets vägar att de här partierna inte har möjlighet att genomföra sin politik i praktisk verklighet.

Fru talman! Jag är mycket glad att Hans Stenberg så noggrant har studerat Miljöpartiets budgetförslag. När det gäller redovisningen av hur Miljöpartiet skall fördela en nedskärning av anslaget A 2 syftar han förmodligen på tabellen på s. 6 i vår motion, under punkt 2.5. Om man tittar på den kan man t.ex. konstatera att investeringarna i regional plan i förhållande till regeringens förslag ökar med knappt 1 miljard. Detta har att göra med Miljöpartiets helhetsförslag som gäller det infrastrukturbeslut som fattades i våras, och som gällde de ekonomiska ramarna. Miljöpartiet vill överföra mycket mer av pengarna, även av underhållspengar och investeringspengar, till regionala självstyrelseorgan och regional egen planering för att de själva skall avgöra hur mycket de skall använda. Som en konsekvens av detta har Miljöpartiet också i förhållande till regeringens förslag överfört 12 miljarder på regionalt anslag och 57 miljarder över en tioårsperiod. Det är en väldigt stor skillnad! Jag vill också understryka att Svenska vägföreningen inte är någon organisation som jag anser trovärdig. Jag är skeptisk till dess intervjuer. Jag har själv inte läst intervjun med Birger Schlaug i vägföreningens tidning. Men i linje med detta har vi full uppbackning för att säga att vi för en konsekvent politik när det gäller tjälsäkring och underhåll av det inre vägnätet. Nu tog min taletid tyvärr slut.
Fru talman! Elisa Abascal Reyes! Vi måste väl ändå hålla oss till det budgetsystem som finns. Det är inte så där alldeles enkelt att anslå pengar till investeringsbudgeten och sedan hävda att de skall kunna användas till drift och underhåll. Den budget vi i dag diskuterar måste baseras på det system vi faktiskt har, och inte på vad Miljöpartiet föreslog i våras i samband med infrastrukturpropositionen. Det blev ju inte antaget av riksdagen. När man studerar Miljöpartiets budgetförslag ser man de facto att det finns nästan 800 miljoner kronor mindre till drift och underhåll. Jag kan väl inte tro att Miljöpartiet har tänkt att plogning och annat löpande underhåll skall skötas med hjälp av investerinsanslagen. I så fall blir debatten fullkomligt förvirrad.
Fru talman! Hans Stenberg ställer inte några små krav på Miljöpartiet. Det är mycket riktigt så att Miljöpartiets budgetförslag från i våras angående ekonomiska ramar för 1998-2007 inte gick igenom. Men vi miljöpartister tänker inte hålla tyst de närmaste tio åren angående de ekonomiska ramarna bara för att förslaget inte gick igenom i våras! Vi kommer att vara konsekventa i vår politik. Jag vidhåller att det visserligen finns en sänkning med 779 miljoner kronor i anslaget 2.3, drift och underhåll, under anslaget A 2. Men det finns också en höjning med nästan 1 miljard kronor av det regionala anslaget. Miljöpartiet har väl motiverat att det kommer att vara ett anslag som också skall kunna användas till drift och underhåll. Jag tycker att det är att ställa litet väl höga krav att säga att Miljöpartiet de närmaste tio åren skall följa det socialdemokratiska majoritetsbeslutet. Vi i Miljöpartiet kommer att föra vår politik.
Fru talman! Jag kan bara konstatera att Elisa Abascal Reyes inte har svarat på den fråga jag ställde i mitt huvudanförande om hur man skall klara av en så kraftig neddragning av anslaget till nybyggande på det nationella vägnätet. Jag konstaterar dessutom att Miljöpartiet i sitt budgetalternativ faktiskt förordar en kraftig sänkning av anslaget till drift och underhåll.
Fru talman! Det är roligt när någon från regeringspartiet läser ens motioner. Men Hans Stenberg har läst väldigt dåligt. Det får han stå för själv. I den här investeringsmotionen förklarar vi egentligen vad vi gör. Vi drar ned på nya investeringar. Det kan man inte göra i den budgethantering som finns eftersom det står drift och byggande av vägar där. Det är alltså samma anslag, men i den delen är vi mera utförliga om vad vi vill göra med våra pengar. Vi har t.o.m. föreslagit att man fortsättningsvis skall redovisa bärighetsprogrammet i budgetsatsningen. Det har man gjort förut, och det var 900 miljoner, men nu har man tagit bort det anslaget. Det framgår alltså inte i budgetpropositionerna framöver hur stort det anslaget kommer att bli. Det är också en märklig situation eftersom detta inte är några statliga pengar. Det var en överenskommelse som regeringen gjorde med åkerinäringen där man höjde skatterna på tunga fordon och släp för att finansiera ett bärighetsprogram. Sådana saker vill kanske inte Hans Stenberg tala om. Det låter ju som om detta alltid är statliga medel. Det här är en överenskommelse. Åkerinäringen kräver mer eller mindre att de skall ha pengarna tillbaka om regeringen inte fullföljer det avtal man gjorde med åkerinäringen. Jag tror att regeringen vill glömma detta. Om detta nu försvinner anser jag att man smiter undan från detta och låter det gå in i statens budget utan någon som helst redovisning. Vi har låtit det stå kvar. Det bör redovisas. Jag tycker att det vore klädsamt om Stenberg också tycker att det här skall redovisas i budgeten. Annars är det ett avtalsbrott, och åkerinäringen kräver pengarna tillbaka. Då står vi utan pengar och skall satsa skattemedel för bärighetsprogrammet.
Fru talman! Låt mig ta den sista frågan först. Jag tror faktiskt att vi är helt överens Karl-Erik Persson och jag om att det är viktigt att satsningen på upprustningen av vägnätet fullföljs i enlighet med den överenskommelse som man har gjort med industrin. Vi slog ju också fast det i samband med att vi fattade beslut om infrastrukturpropositionen i våras. Där står det att man skall ha en fortsatt dialog med representanter för näringslivet när man utformar planerna för väginvesteringarna lokalt även framöver. Men åter till min fråga, Karl-Erik Persson. Hur skall egentligen den här kraftiga minskningen av väganslaget gå till? Menar Karl-Erik Persson verkligen att det är möjligt att klara en sådan här kraftig minskning på 2,3 miljarder bara genom att skjuta på nyinvesteringarna? Anser verkligen Karl-Erik Persson att det är realistiskt? Jag har väldigt svårt att se att det här är praktiskt möjligt att genomföra.
Fru talman! Det är klart att jag tror att det är realistiskt. Jag skulle aldrig sätta mitt namn under någonting som jag inte tror är realistiskt. Hans Stenberg får tro vad han vill, men det är klart att jag tror att det är realistiskt och att det skulle gå att göra detta. Allting är ju inte upphandlat, och allt gäller inte byggande av vägar. Det är ju nya vägar vi vill bygga. Går det att genomföra att man får ta från det ena anslaget och lägga till det andra, borde det gå att göra på det här viset också. Annars blir ju den här anslagsdelen som ni genomför tillsammans med Centerpartiet totalt obegriplig, dvs. att man skall ta pengar från det ena och lägga till det andra. Detta är ju samma sak. Är all upphandling klar, blir det här också omöjligt. Det är i klartext vad Hans Stenberg säger. Det blir omöjligt att göra detta om allt är upphandlat. Det måste också finnas någon rim och reson på det sättet, annars är detta helt obegripligt.
Fru talman! Om vi tittar på det totala anslaget som regeringspartiet föreslår i årets budget, Karl-Erik Persson, handlar det om 2,3 miljarder. Det är faktiskt hela det anslaget ni vill ta bort. Det är väl ändå inte så att Karl-Erik Persson inbillar sig att ingenting är upphandlat? Det borde faktiskt framstå för alla som läser Vänsterpartiets motion att detta är en politik som är omöjlig att genomföra. Jag kan ha förståelse för att man hade den inriktning i samband med att vi fattade infrastrukturbeslutet. Vänsterpartiet hade den uppfattningen att det över huvud taget inte skall byggas några nya vägar i det här landet, åtminstone inte när det gäller det nationella vägnätet. Det kan jag ha förståelse för. Men nu har vi fattat beslut om inriktningen och befinner oss i en rullande budgetprocess. Att då lägga fram sådana här förslag på riksdagens bord är faktiskt inget annat än ren och skär populism som jag ser det.
Fru talman! Hans Stenberg ondgör sig också över att vi har dragit ned på investeringarna just nu. Jag tycker också att det är tråkigt och besvärligt att behöva göra det. Men ibland uppstår det akuta behov på andra ställen som man kanske behöver göra någonting åt. I det läge som vi nu befinner oss i tycker vi att det behövs så mycket pengar för att hjälpa de sjuka, handikappade och gamla och för att avsätta pengar till utbildningsinsatser. Det handlar ju inte om att plocka från investeringarna framöver, utan detta är en kortsiktig lösning. Vi vill göra detta precis nu och förskjuta dem litet längre fram. Givetvis sker hela denna investering successivt. Vi tror att vi kan klara det genom att avisera att vi vill ha det på det här sättet. Därför känns det inte så svårt att stå för den här uppfattningen. Jag vet att dessa pengar kommer till nytta på andra ställen i stället. De försvinner inte ur den stora budgeten. Men jag hoppas innerligt att vi på något sätt skall kunna lösa dessa problem under den här tioårsperioden så att vi kan få fram mer pengar litet senare i stället. Jag hoppas det.
Fru talman! Jag kan ha förståelse för att man vill använda pengarna till annat. Det kan finnas goda skäl till det. Men jag har inte förståelse för att man presenterar budgetförslag här i kammaren som faktiskt inte går att genomföra i praktiken. Både Kenth Skårvik och jag vet ju att det är så pass mycket som redan är upphandlat av detta. Ni föreslår ju faktiskt ett fullständigt idiotstopp för alla pågående projekt. Jag tycker inte att det är en ansvarsfull politik. Vill man föra över pengar till andra områden måste man göra det i en sådan takt att man inte orsakar fullkomligt kaos för de människor som jobbar med detta. Jag tror faktiskt att Kenth Skårvik innerst inne tycker att det inte känns särskilt roligt att företräda den här linjen i dag. Själv känner jag att vi skulle behöva mer pengar än vad regeringen har orkat med att föreslå till området. Då känns det mycket konstigt att Folkpartiet kan föreslå så våldsamt stora minskningar. Folkpartiet har ju ändå drivit de här frågorna offensivt tidigare.
Fru talman! Vi skall fortsätta att driva de här frågorna, Hans Stenberg. Jag håller med om att det inte alls känns bra som trafikpolitiker att behöva lämna ifrån sig pengar till ett annat område. Men det känns väldigt bra om det går till det område vi har aviserat att de skall gå till. Där behövs de i dagens läge. Jag tror att vi under den tidsperiod som detta gäller skall kunna lösa det på ett sådant sätt att Hans Stenberg och de som vill ha vägar skall kunna känna sig nöjda.
Fru talman! Jag konstaterar att Kenth Skårvik inte riktigt vill svara på frågan hur detta skall gå till praktiskt. Vad händer? Kommer vägprojekten att stanna av helt och hållet? Skulle Folkpartiets förslag genomföras är jag helt övertygad om att det skulle leda till ett direkt idiotstopp för alla pågående vägprojekt på nationell nivå i dag. Som jag ser det hela är det en direkt oansvarig politik.
Fru talman! Det är inte vi som har begärt en utredning om Vägverkets konkurrensutsättning i det här läget, Hans Stenberg. Hade jag fått begära någonting hade jag begärt en utredning om hur det har gått till när regeringen har sjabblat bort möjligheterna att få ut den bästa effekten av den här konkurrensutsättningen. Det skulle ha varit mycket intressant att avvakta det resultatet. Vårt förslag om en utredning om hur man kan lösa en ökad marknadsstyrning handlar ju inte om någonting annat än just en utredning. Vi föreslår alltså att man utreder hur kopplingen mellan vägtrafikens kostnader och intäkter kan hanteras i exempelvis en affärsverksmodell. En sådan utredningen måste ju givetvis även ta hänsyn till hur detta stämmer överens med övriga målsättningar som vi har beslutat om här i riksdagen, t.ex. att hela landet skall leva. Då måste ju även det lågtrafikerade vägnätet ingå i en sådan utredning.
Fru talman! När det gäller den bolagisering och privatisering av Vägverkets produktionsdivision som Ulla Löfgren vill ha kan vi dra oss till minnes att ett av skälen till att man inte gjorde det var att det krävdes ett ganska ordentligt kapitaltillskott för att få ett solitt bolag som skulle kunna verka på marknaden. Vi ansåg inte att det var ansvarsfullt att använda de knappa medel vi har till landets vägar till att skapa underlag för en privatiseringen eller ett bolag. Sedan är vi faktiskt oroliga över att vi ser tendenser i vissa områden i landet till att det håller på att skapas privata monopol. För att verkligen se över om det faktiskt finns en reell risk, om man törs gå vidare och konkurrensutsätta precis som förut eller om vi behöver modifiera detta, ville vi göra en utredning och en utvärdering. Både Statskontoret och Riksrevisionsverket jobbar med detta nu. Vi tycker naturligtvis att man skall avvakta den utvärderingen innan man går vidare. Men tyvärr verkar det som om både Folkpartiet och Moderaterna anser att man inte skall ägna tid åt att titta på det här utan bara rusa vidare.
Fru talman! Det kapitaltillskott som diskuterades när bolagiseringen stoppades var för att lösa pensionsskulden. Pensionsskulden finns ju kvar. Detta är ingenting som staten har löst genom att slopa bolagiseringen av Vägverket. Det är ju pengar som måste betalas ut i alla fall från statens sida. Vad man åstadkom var ju en osäkerhet och en ryckighet både inom Vägverket och bland konkurrenterna. Jag tycker att siffrorna talar för sig själva. Den effektivisering som Vägverket Produktion hade påbörjat stoppades effektivt i och med beslutet om att inte fullfölja bolagiseringen. Jag tyckte att jag klargjorde det i mitt anförande. I den stora delen av verksamheten som är konkurrensutsatt har man gjort ett kraftigt minusresultat. Men på den lilla delen som utförs i egen regi har man gjort en jättevinst. Vad säger det? Jo, det säger att man har en massa kostnader i Vägverket Produktion som man borde göra sig av med. Man har inte fullföljt den rationalisering och effektivisering som behövde göras för att man skulle bli likvärdiga konkurrenter, och alltså måste man ha den här verksamheten i egen regi som en buffert för att kunna redovisa ett resultat som stämmer något så när överens med det av regeringen uppsatta resultatmålet. Talar inte det för sig självt?
Fru talman! Ulla Löfgren och jag har debatterat den här frågan flera gånger tidigare utan att bli överens, och vi torde inte bli det nu heller. Vi socialdemokrater delar inte moderaternas tro på att staten skall dra sig undan på alla områden. Vi tror att det faktiskt är värdefullt om det går att ha en viss statlig del; detta som ett sätt att kontrollera marknaden och som ett sätt att tillse att det inte bildas privata monopol. Både Ulla Löfgren och jag kommer från byggbranschen och vi vet att sådana tendenser kan uppstå på vissa områden om man inte är oerhört vaksam som beställare. Därför är det viktigt att se till att det finns ett ordentligt statligt inflytande på det här området framöver. Det går inte att avhända sig den kontrollen. Jag tycker inte att jag fick ett bra svar från Ulla Löfgren när det gäller utredningen. Om marknadskrafterna skall råda i fråga om investeringarna i vägnätet måste det väl ändå finnas målsättningar. När man tillsätter en utredning måste man väl ha en tanke om vad man vill att den skall uppnå. Moderaterna måste på något vis ha tänkt sig hur det här skall kunna fungera i t.ex. glesbygden i Västerbottens inland. Jag är övertygad om att en övergång till marknadsstyrning av väginvesteringarna skulle få katastrofala följder för glesbygden.

Fru talman! Det är inte många som vet att det samlade transportarbetet med cykel faktiskt är större än det som sker med tunnelbana, spårvagn och pendeltåg tillsammans. Trots detta omfattande transportarbete är man från både Vägverkets och regeringens sida väldigt njugg gentemot cyklisterna. Men inställningen till cyklismen håller på att ändras, och det är jag mycket tacksam för. I betänkandet finns det nu flera motioner och reservationer som ger uttryck för en förändrad inställning till cyklismen. Jag anser att det är oerhört viktigt att titta på cyklister på ett annat sätt än Vägverket gör, nämligen som säkerhetsrisker. Cyklister och fotgängare tillryggalägger faktiskt tillsammans oerhört långa sträckor. Därför måste vi skapa en bra miljö för dem som går eller cyklar. Litet senare i dag skall jag tala om luftfarten. I en miljörapport om luftfarten sägs det att man tror att cykling till flygplatserna skulle förbättra miljön. Det är kanske bra för dem som skall flyga och vara borta över dagen, men jag tycker inte att vi skall rekommendera cykling med packning. Vissa tror på detta med cykling jämt, men det gör inte jag. Jag tror på att man vid varje tillfälle skall kunna välja rätt transportsätt. Ofta är bilen mycket bra; det kan vi se. Särskilt gäller det för småbarnsföräldrar. Tåg kan vara bra för dem som bor i Nyköping och flyg för dem som bor i Boden. Cykel är bra för mig som bor på Östermalm. Är man cyklist får man räkna med att inte räknas. Aldrig skulle man väl som bilist eller tågtrafikant räkna med att vägen eller järnvägens spår plötsligt upphör och att man får stiga ur bilen eller stiga av tåget och gå en bit. Som cyklist får man oavbrutet lära sig att cykelvägen plötsligt försvinner. Vid korsningar och överfarter "tar" bilarna alltid förkörsrätt, även om det står något annat i trafikförfattningen. En stor del av den cykling som i dag förekommer sker alltså i en blandning av snabb och tät biltrafik. Många cyklister förtränger säkert riskerna därför att det anses vara både praktiskt och trevligt att cykla. Samtidigt vet vi att om det fanns bättre möjligheter för cykling skulle väldigt många fler välja cykeln. Det visar många studier gjorda ute i Europa, där man har hunnit mycket längre än vi när det gäller detta med cyklism. I Sverige är en fjärdedel av alla bilresor kortare än 5 kilometer. Det är ett väldigt bra avstånd för en cykeltur. I miljöplanen för Köpenhamn 1996 står det att cykling ger motion och att bara de hälsofrämjande verkningarna av att cykla kan motivera en insats för cykeltrafiken. I Danmark kan man t.o.m. frakta sin cykel på tåg och spårvagnar. Där har man en helt annan inställning till cykeln. I Holland har man i ett särskilt dokument en manual för cykelstråkens kvalitetskrav. Dokumentet har titeln Sign up for the bike. Där ställs följande krav på cykelbanor och cykelvägar: De skall vara sammanhängande och förbinda målpunkter. De skall vara direkta och inte innebära onödiga omvägar. De skall vara attraktiva och trevliga. De skall vara säkra. De skall minimera risker för kollisionsolyckor och omkullkörningar. De skall vara lättcyklade och komfortabla. Cyklister väljer väg. Om det är bra cykelstråk använder man dem. Annars väljer man bilvägen. Man måste också kunna bli av med sin cykel. Varför saknas det parkeringsplatser för cyklar? Visserligen vet vi som bor i Stockholm att socialdemokraterna vill ta bort parkeringsplatser också för bilarna. Varför då förvänta sig att man skall bygga parkeringsplatser för cyklar? Vi moderater vill inte gå med på det. Vi vill ha parkeringsplatser för både bilar och cyklar. Inom EU drivs ett projekt för cyklism, ADONIS - analysis and development of new insights into substitution of short car trips by cycling and walking. Där noteras att vissa holländska städer uppvisar cykelandelar på upp till 45 %. Vad jag också vill lyfta fram i detta korta anförande om cyklism och cyklister är att det inte handlar om en enhetlig grupp. I stället är det väldigt olika personer som cyklar. Det varierar när det gäller hastighet, skicklighet och ålder. Det handlar om unga, gamla och medelålders samt om snabbcyklande, bud och farbröder som tar sig fram i mera maklig takt. Därför är vägvisningen viktig. Staffan Skott skriver i sin bok En handbok för alla sorters cyklister att det går fint att utan karta ta sig med bil mellan Ystad och Haparanda. Men att ta sig från Sveriges huvudstad till Södertälje, 35 kilometer efter angivna cykelvägar, är så komplicerat att svensk TV med framgång skulle kunna delta i komikklassen och vinna i en utländsk festival, om man visar vad som händer en vanlig svensk cyklist. Det krav som tidigare här har framförts från moderat håll, nämligen kravet på att upprätta en stomplan för cykelvägar, ligger fast. I en sådan plan är vägvisningen en självklarhet. Slutligen: Jag tycker att cykeln är oöverträffad. Varför? Jo, cykeln speglar många av den moderna människans värderingar. Den ger möjlighet att kombinera en aktiv och medveten livsstil med hänsyn till natur och omsorg om ömtåliga tätortsmiljöer. Dessa värden får en allt större betydelse för både unga och gamla. Dessutom ger cykeln uttryck för och möjligheter till lust och lekfullhet, något som det i längden är svårt att klara sig utan. Jag vill därför att vi skall försöka åstadkomma olika typer av aktiviteter som underlättar cyklandet och som gör att vi får en trygg och trivsam miljö för alla som vill cykla. Först då kan cykeln få den plats som den förtjänar.

Fru talman! Jag tänkte också tala om cykeln, detta geniala transportmedel. Men först måste jag få säga några ord om väg E 6 genom Bohuslän. Kenth Skårvik tog tidigare upp den vägsträckan, som vi båda är engagerade i. Vi har dock totalt motsatta uppfattningar om hur den skall se ut. Jag tänker inte försöka inleda en debatt här. Jag är nämligen bortlovad till ett torgmöte kl. 12.00 i dag. När det gäller nämnda vägsträcka är själva hanteringen av ramanslaget häpnadsväckande. Det handlar om 2 miljarder kronor under den närmaste tioårsperioden för sträckan från Forshälla upp till norska gränsen. Från Forshälla och fram till närmaste punkt, Torp, måste man ta sig över en fjord. Där finns Sunninge och Sunninge sund. Bara det brobygge som nu är i full gång kostar 1,6 miljarder. Det skulle innebära att 400 miljoner kronor finns kvar för sträckan från Torp upp till norska gränsen. Vägverket har lagt fast en plan för vad hela kalaset skall kosta. Den planen ligger på närmare 6 miljarder kronor. Detta föranledde mig att tidigare i höst ställa en fråga till Ines Uusmann. Hon förklarade det hela med att säga: Vi får väl diskutera medelsfördelningen efter jul. Jag förstår att det som tas upp i det här betänkandet när det gäller flexibiliteten mellan de båda anslagen, dvs. för vägar respektive järnvägar, inte kan betyda att man där hämtar de här pengarna. Det rör sig, såvitt jag förstår, om endast 2 miljarder kronor. Därför måste pengarna tas någon annanstans, på ett annat sätt. Det förvånar mig att man kan spränga ramar på det här sättet. Vidare har jag uppfattningen att en motorväg genom det här landskapet är totalt bakvänt. Det är att backa in i framtiden. Naturen i området har fått ta emot mycket mer än vad den tål. Fru talman! Jag skall nu tala om själva cyklingen. Birgitta Wistrand har redan sagt mycket om cyklismen som är bra. Själv är jag, liksom Birgitta Wistrand, cyklist. Vi har dock helt olika utgångspunkter. För Birgitta Wistrand är cyklisten en säkerhetsrisk - det sade Birgitta Wistrand för en stund sedan här i talarstolen. Jag menar att det framför allt är bilen som är en säkerhetsrisk. Cyklister och gående utsätts för risker. Därför måste vi, precis som Birgitta Wistrand säger, se till att cyklisterna får ett större utrymme, större möjligheter att använda sitt transportmedel. Speciellt inne i stan skulle vi kunna uppnå en helt annan tystnad. Vi skulle kunna få en mycket trevligare social verksamhet. Det skulle bli mera plats i vårt gemensamma samhällsrum. Ute på landsvägarna är det likadant. I mitt hemlän, Bohuslän, och i min hemkommun, Sotenäs, skulle det vara underbart att få cykla i en egen liten fil. Varför inte lägga till 1,5 meter på varje väg där cyklisten skall ta sig fram? Det är ju livsfarligt att cykla. Jag har väckt en motion om cyklingen och lagt fram ett antal förslag som jag skulle vilja berätta om. Jag vet att många av de beslut som rör cyklismen fattas på kommunal nivå, men jag anser att staten bör ha en högre ambitionsnivå när det gäller att gynna cyklandet så att det blir ett ökat cyklande. Det handlar t.ex. om att stödja kampanjer och informationsinsatser och om att initiera förslag till cykelfrämjande åtgärder. Jag har åtta förslag som jag tänker redovisa här. Om inte annat kan de vara ett tips till andra. För det första tycker jag att man i större utsträckning skall skapa cykelleder inne i städer, mellan tätorter och på landsbygden. Speciellt på landsvägar med smal vägbana och där högre hastighet är tillåten är det viktigt att cyklisten har ett eget utrymme, som jag tidigare sagt. Dessutom skall utrymmet vara tillräckligt brett. En cyklist skall, som jag, kunna framföra en tvåhjulig cykelvagn för att ta sig fram utan att utsätta sig för livsfara. Avskilda cykelbanor är givetvis säkrast, men det är inte möjligt att åstadkomma sådana överallt. Då måste vägen breddas litet grand. För det andra tycker jag att man skall ge cyklisten grönt ljus några sekunder före annan trafik; detta för att ge cyklisten företräde. Det ökar säkerheten i trafiken. För det tredje gäller det att underlätta för cyklisten att ta med sig sin cykel på tåg och bussar. Birgitta Wistrand var också inne på det. Bl.a. i Stockholms tunnelbana är det förbjudet att ta med sig cykel. Åtminstone när det inte är rusningstid bör det, tycker jag, vara tillåtet att ta med sig cykel. Det är ju tillåtet att ta med sig barnvagn. Det här gäller självklart all kollektivtrafik och hela landet. För det fjärde tycker jag att man skall satsa mer på cykelparkeringar, gärna täckta och bevakade sådana. Låsbara obevakade, som man har i Danmark, kan vara ett komplement. I Uppsala har kommunen, polisen och ett försäkringsbolag initierat ett samarbete om bevakning på de största cykelparkeringarna, samtidigt som medlen för cykelparkeringar nu är lika stora som medlen för tillskapande av nya bilparkeringsplatser. Det är oerhört positivt. Uppsala ligger i framkanten i det här avseendet. För det femte har jag förslag om införande av tjänstecyklar på statliga och kommunala förvaltningar. Den som väljer att ta tjänstecykel skall på något sätt premieras, tycker jag, såsom redan sker i ett antal kommuner. Det är en utmärkt idé. För det sjätte föreslår jag införande av cykeluthyrning där man för en billig penning kan låna en cykel. Det här finns t.ex. i Örebro och Köpenhamn och är mer eller mindre lyckat, men man måste försöka. Pengarna återbetalas när cykeln återlämnas. Cyklarna skall ha ett speciellt utseende så att risken för att de stjäls minimeras. För det sjunde vill jag ha något mycket märkligt, nämligen cykelkonsekvensbeskrivningar. Vi har miljökonsekvensbeskrivningar och en mängd andra konsekvensbeskrivningar. Jag tycker att det är ganska vettigt med någonting som vi skulle kunna kalla för cykelkonsekvensbeskrivningar, detta för att inte ge cyklisten epitetet säkerhetsrisk i trafiken eller trafikfara, utan just tvärtom. Hur mycket tål en cyklist, hur mycket tål en gående? Var finns säkerhetsavstånden till bilarna? Jag tycker att cykelkonsekvensbeskrivningarna skulle införas vid antagande av kommunala översiktsplaner, arbetsplaner för Vägverket osv. Länsstyrelsen kan i dag kräva särskilda gång och cykelplaner av kommunerna. För det åttonde och sista tycker jag att hastighetssänkningar för att gynna cyklister och gångtrafikanter och särskilt barn är på sin plats. I t.ex. Stockholm införs nu 30 kilometer i timmen på gator i innerstaden utom genomfartsleder. Det kan leda till stora förbättringar för cyklisterna, som på ett annat sätt kan våga sig ut i trafiken. I österrikiska Graz ledde sänkningen till 30 km h och 50 km/h. Jag vill, fru talman, med dessa ord yrka bifall till reservation 7.

Fru talman! Per Lagers anförande visar att cyklister är av olika slag. Vi har olika uppfattningar trots att vi bägge tycker att man skall gynna cyklismen. Vad vi däremot delar synen på är att både Per Lager och jag gärna vill se att cyklister är annat än säkerhetsrisker. Jag inledde mitt anförande med att säga det. Det är så som cyklister beskrivs i Vägverkets olika skrifter. Jag tycker faktiskt att varken cyklister eller fotgängare skall bedömas som säkerhetsrisker. De har rättigheter precis som bilar, båtar och flygplan. De är också trafikanter och gör ett trafikarbete. Där är vi eniga, men det finns många olika åsikter om cyklism.
Fru talman! Om Birgitta Wistrand inte sade att cyklister utgör en trafiksäkerhetsrisk, som jag uppfattade att hon gjorde, tar jag självklart tillbaka det jag sade. I så fall hörde jag fel, och då har vi precis samma uppfattning om det andra som är trafiksäkerhetsrisker i trafiken, nämligen i första hand bilarna.

Fru talman! Jag begärde ordet igen därför att Hans Stenberg ansåg att han inte fick svar på sin andra fråga. Det skall han givetvis få. Jag hann helt enkelt inte, det var inget undansmitande. Först vill jag dock slå fast att det Hans Stenberg sade, att vi vill ta medel från underhåll, inte stämmer. Det tyckte jag att jag redogjorde för. Om Hans Stenberg gör en annan tolkning får det stå för honom, men jag kan stå för att vi inte alls gör det. Jag tycker att jag har redovisat det. Den andra frågan gällde en nedskärning av Vägverkets investeringar. Jag uppfattade det så att Hans Stenberg menade att vi försöker smita från ansvaret för konsekvenserna av "idiotstoppen". I Hans Stenbergs ögon kan de verka som idiotstopp. Med tanke på den värderingen skulle jag vilja säga: Vi står för det, vi tar fullt ut konsekvenserna. Det kommer att bli så som kommunikationsministern sade, att det kan hända att en väg stannar mitt i en åker. Om den vägen inte är motiverad skall den inte byggas. Om den är ett hot mot vår miljö skall den inte heller byggas. Vi menar att varje krona man satsar på väg underlättar för bilismens expansion. Det har vi vetenskapligt stöd för att hävda. Vi menar också att det därför är så oerhört viktigt att prioritera medlen inom investeringsanslaget på ett sådant sätt att det gynnar miljön. Det är inte så att vi skär ned allmänt på infrastrukturinvesteringarna, utan vi ligger faktiskt över regeringens ram både i det här betänkandet och i vårens infrastrukturbetänkande.
Fru talman! Det var ett bra klargörande av Elisa Abascal Reyes. Öppet och ärligt redovisade hon att man också kan stå för konsekvenserna. Man skulle hoppas att de andra partierna kunde göra liknande klarläggande. Det är riktigt att Miljöpartiet föreslår väldigt stora satsningar på järnvägssidan, men det här landets trafiksystem är så uppbyggt att andelen järnvägsnät är oerhört liten jämfört med andelen vägnät. Även om vi satsar så mycket som Miljöpartiet föreslår, fördubblar eller tredubblar de satsningarna kommer ändå flertalet människor i det här landet att bo ganska långt från närmaste järnväg och vara väldigt beroende av ett fungerande vägsystem i alla fall.
Fru talman! Vi i Miljöpartiet de gröna anser att det svenska vägnätet så som det ser ut i dag är relativt sett färdigbyggt. Vi kommer inte heller att ha för avsikt att stänga av några vägar i Norrlands inland. Det är inte heller så att det bara är nya spår vi vill satsa på, även om vi vill t.ex. investera där det finns kapacitetsproblem, utan även på kollketivtrafikanläggningar. Nyckeln i Miljöpartiet de grönas trafikpolitik är att om det sitter ett gäng betongpolitiker i ett område som är i majoritet, då skall de ha medel disponibla att föra den politik de vill inom trafikområdet. Det kan göra att det blir motsats effekt i förhållande till Miljöpartiets politik. Men vi tror väldigt mycket på att besluten skall decentraliseras och fattas på lokal nivå. Därför har vi ett väldigt stort anslag till regionala investeringar. Det kan vara såväl miljövänliga investeringar som miljöfarliga. Det kan också vara t.ex. säkerhetsåtgärder, som att satsa på vägunderhållet. Det är någonting som vi tror kommer att prioriteras. I det avseendet har vi faktiskt ryggen fri.

Fru talman! Hans Stenberg sade till mig då jag icke hade ytterligare replikrätt att Vänsterpartiet tar hela väganslaget. Detta måste rättas till. Därför har jag begärt ordet. Jag läser i trafikutskottets betänkande: Vägar och järnvägar, A 2, väghållning och statsbidrag, ram 11 835 873 000 kr. Det vill vi banta med
Fru talman! Karl-Erik Persson hörde inte på vad jag sade, att Vänsterpartiet föreslår en minskning av anslaget med 2,3 miljarder. Av Karl-Erik Perssons resonemang framgick att det var nyinvesteringarna som man vill spara på. Då konstaterar jag att hela anslaget när det gäller investeringar i det nationella vägnätet är 2 miljarder 334 miljoner kronor. Okej, det blir 34 miljoner kronor över, så jag får väl be Karl-Erik Persson om ursäkt. Men vi vet att det är upphandlat för oerhört mycket mera. Den här upphandlingen går inte att göra, om inte Karl-Erik Persson menar att vi också skall dra ned på det regionala anslaget och på drift och underhåll. Men så uppfattade jag inte hans resonemang. Jag får erkänna att det blir 34 miljoner kronor över, men det räcker ju inte på långa vägar till att betala ut de skadestånd som blir följden av en så drastisk neddragning under så kort tid som vänstern föreslår.

Fru talman! För ett par dagar sedan kom Luftfartverkets statistik för november. Den var glädjande men samtidigt oroande. Den var glädjande därför att den visar på en kraftig ökning för flyget på alla områden. Antalet passagerare ökar både på utrikesflyget och på inrikesflyget. Antalet passagerare ökade med 6 % på inrikesflyget till 630 000 och med 8 % på utrikesflyget till 1 miljon. Särskilt stora är ökningarna till olika destinationer i Europa. Skavsta flygplats, som började med passagerartrafik på allvar först i år, har haft 100 000 passagerare, men finns alltså inte med i statistiken. Inför nästa år räknar man med 200 000 passagerare. Det som är skrämmande är den negativa inställning som finns hos många till flyget. Miljöminister Anna Lindh har uttryckt sin negativa inställning flera gånger. Miljöpartiets representant säger i utskottet att man gärna vill ha en ny inriktning av Luftfartsverkets verksamhet. Man vill begränsa flygets utveckling till en låg och nödvändig nivå. Jag vet att många inte delar den uppfattningen. Men det är viktigt att se att flyget är ett transportslag som har framtiden för sig. Det måste finnas flygplatser som kan ta hand om det ökande antalet passagerare och den ökande frakten. Därför är det oroande när vi nu ser att kapacitetstaket på Arlanda håller på att sprängas. Det är oroande att några Stockholmspolitiker fortfarande vill lägga ned Bromma, trots att där reser nu nära en miljon passagerare. Vi måste se till att Bromma får vara kvar och att den tredje rullbanan på Arlanda kan byggas. Det finns dock en del som säger att det kommer att bli svårt att få tillstånd att bygga den tredje rullbanan. I slutet av 70-talet inleddes avregleringen av flyget i USA. Drygt tio år senare antog EU-kommissionen en tidtabell för en stegvis avreglering av flyget inom EU. Nu, 1997, genomförs det sista steget i denna process. I Sverige genomfördes en total avreglering av inrikesflyget redan 1992. Det fick en stor etablering som följd. Men tyvärr är det många stater i Europa som fortfarande är storägare i många flygbolag. Därför har de nationella flygbolagen särbehandlats, vilket har förhindrat många behövliga strukturaffärer. Vi moderater anser inte att staten skall vara delägare i flygbolag. Därför anser vi att SAS AB, som är det svenska moderbolaget i SAS, skall privatiseras. Vi ser inga som helst skäl till att staten skall äga hälften av aktierna i bolaget. Tvärtom skulle det fungera bättre i privat regi. Vid en sådan utförsäljning vill vi att man skall sträva efter att SAS i första hand blir ett börsnoterat nordiskt företag med en bred nordisk ägarkrets. Bolaget skall inte behöva att bära de extrakostnader som det innebär att ha ett trelandsägande. Målet för det nya bolaget skall vara ett privatbolag med bas i Norden och med ett konkurrenskraftigt flygnät till och från Norden. Den moderata inställningen är att statliga myndigheter inte skall bedriva affärsmässig verksamhet. I dag har t.ex. Luftfartsverket en omfattande verksamhet som inte är behövlig från myndighetssynpunkt. Därför anser vi att Swedabia AB, Luftfartsverket Airportcenter och LFV Handling AB bör privatiseras gemensamt eller var för sig. Den utvecklingen blir också mycket mer naturlig när inspektionsverksamheten nu skiljs ut från myndigheten. I dag är det Stockholms flygplatser som har den totalt dominerande rollen inom inrikesflyget med Arlanda som nav och med 5,5 miljoner passagerare varje år. Det är naturligt med tanke på företag och befolkning. I de studier som Luftfartsverket har gjort visas att kapaciteten är slut redan år 2002 och att man inte då kan bereda plats för det s.k. beslutsfattarflyget. Detta gäller särskilt morgontiderna. Här kunde man pröva med att konkurrensutsätta just de tidiga slottiderna för att få till stånd en ytterligare konkurrens. I dag är de 33 rörelser per halvtimme som Arlanda kan klara av redan sprängda, och man har halvtimmeslånga köer. Dessa förseningar kostar t.ex. Umeå kommun ca 10 Arlanda måste alltså bli mer attraktivt. Därför är det viktigt att Arlandabanan färdigställs. Arlanda, precis som Gatwick, Gardemoen m.fl. andra stora flygplatser, blir då anknutet till ett järnvägsnät, vilket är väsentligt för att Arlanda skall kunna behålla sin attraktionskraft. Men som sagt, det räcker inte med Arlandabanan för att Arlanda skall fortsätta att vara attraktivt, utan det behövs ytterligare investeringar, t.ex. i terminaler om Arlanda skall kunna följa tidens krav på effektivitet och komfort. Därför vill vi också privatisera Arlanda för att kunna få fram nödvändigt riskkapital. Detsamma gäller Landvetters flygplats. Sturups framtid kunde bli mycket intressant om det blev en sekundärflygplats till Kastrup och kanske då ett lågprisalternativ. Fru talman! Hittills i mitt anförande har jag mest talat om passagerare och deras behov. Men flygfrakten blir allt väsentligare. I år har hittills 145 000 ton fraktats från Arlanda, Göteborg och Örebro samt ca 25 000 ton från Skavsta. I takt med att svenska företag exporterar och importerar allt högvärdigare gods blir flyget den enda fraktmöjligheten. Just in timeproduktion kan klaras genom flyget. Stöldbegärliga varor är också lättare att skydda. Därför är fraktflyg det sätt som många företag inom t.ex. läkemedels-, elektronik och telekommunikationsbranschen använder sig av. Så därför är det viktigt att inte bara tala om passagerarnas krav utan också om flygfraktens krav när det gäller flygets framtid och flygets behov. Först sent började man att diskutera flygets miljöpåverkan. När de första jetplanen konstruerades tänkte man inte mycket på buller och utsläpp. I dag är situationen helt annorlunda. Nu kan bullernivåerna liksom utsläppen kontrolleras och begränsas. Det förs en ständig dialog om flygets miljöansvar. I ett miljöanpassat transportsystem, MATS, har Naturvårdsverket, trafikverken och andra berörda skapat en gemensam plattform där en dialog om miljöpåverkan av flyget kan föras. Det är luftfartslagen som reglerar, inte bara flygplatsanläggningar utan även flygplanens beskaffenhet med hänsyn till konstruktion och miljöegenskaper. På samma sätt finns det också europeiska konventioner om hur flygsäkerhet och miljö skall skötas. Ett resultat av detta samarbete är att man håller på att fasa ut starkt bullrande flygplan. Detsamma gäller globala miljöeffekter av flygsektorns verksamhet. Här handlar det naturligtvis om utsläpp av koldioxid, kväveoxid, kolväten, kolmonoxid och partiklar, men här har nåtts stora framsteg genom teknikutveckling. T.ex. har flygplanens energiförbrukning per passagerarkilometer halverats de senaste tio åren. Det betyder alltså att ett modernt flygplan förbrukar lika mycket energi per passagerarkilometer som en personbil. När det gäller de senast tillverkade flygplanen har man också börjat komma till rätta med koldioxid och kväveoxidproblemen. Det är viktigt att notera att både flygplatser och olika flygbolag nu agerar pådrivande när det gäller miljöfrågor. Detsamma gäller Luftfartsverket, som har en treårsplan för sitt miljöarbete. En ytterligare fråga som jag vill ta upp, fru talman, är flygsäkerheten. Den har blivit allt viktigare, inte bara beroende på att vi har haft ett par riktigt stora och allvarliga olyckor utan också på grund av att alltfler människor flyger. Trots dessa olyckor är flyget det kanske säkraste transportsättet. Här har tagits en rad initiativ som jag vill peka på. Ett nytt flygledningssystem håller på att ta form inom Europa och EU-kommissionen har presenterat ett handlingsprogram, vilket självfallet måste ge effekt på längre sikt. Även inom Europarådet har man tagit en rad initiativ under det senaste året. Med detta vill jag säga att jag anser att flyget har framtiden för sig och att Bromma flygplats bör behållas.

Fru talman! Under detta avsnitt är avsikten att vi skall diskutera luftfart, post och telefrågor. Vi fick en anmodan av utskottsordföranden om att vi skall försöka att fatta oss kort, och jag skall försöka att leva upp till det. När det gäller luftfart har Luftfartsverkets mål och verksamhetsinriktning tagits upp för granskning i det här betänkandet. Regeringen föreslår en viss ändring av det övergripande målet för Luftfartsverkets verksamhet. Den kan synas marginell. Man ändrar formuleringen till "skapa förutsättningar för ett säkert, effektivt och miljöanpassat flyg som kan tillgodose människors och näringslivets behov av resor och godstransporter" i stället för "främja", som man tidigare uttryckte det. Det är med andra ord en ganska harmlös ändring som jag tror att inte någon har någon invändning mot. Här redovisas också det översynsarbete som regeringen har gjort i syfte att åstadkomma en myndighetsstruktur som ger ökad tydlighet i mål och uppdragsbeskrivningar, alltså en ökad effektivitet. Man pekar på tre huvudroller: Den säkerhetsreglerande rollen, sektorsansvarsrollen och infrastrukturrollen. Från Centerpartiets sida har vi i det här avseendet inga erinringar mot förslaget. Jag vill också säga några ord om flygplatserna ute i landet. Birgitta Wistrand talade huvudsakligen om navet i svenskt flyg, nämligen Arlanda, och även litet grand om Landvetter. Men vi har också en massa flygplatser ute i landet, och det är viktigt att de fungerar väl om vi skall ha ett fungerande flyg i landet som helhet. För vissa regioner ute i landet är flyget det mest realistiska transportalternativet. Samtidigt är resandeunderlaget många gånger lågt, och ekonomin för de aktuella flygplatserna i t.ex. Norrlands inland är hårt ansträngd. Av den anledningen finns det också ett driftsbidrag till kommunala flygplatser i skogslänen, från Torsby i söder till Gällivare i norr. Det är ingen tvekan om att driftsbidraget till dessa flygplatser är helt avgörande för fortsatt verksamhet. En avveckling eller minskning av stödet skulle få allvarliga konsekvenser för stora regioner i landet. Inte minst för näringslivets utveckling är tillgången till bra flygförbindelser strategisk och nödvändig. Regeringens förslag på det här området innebär en halvering av anslaget jämfört med budgetåret 1994/95. Det här kraftigt minskade anslaget leder antingen till kraftigt höjda kommunala kostnader för att upprätthålla trafiken eller till försämrad service. Bidragen till de kommunala flygplatserna i skogslänen bör därför enligt Centerpartiets uppfattning återställas till den nivå som gällde 1994/95, dvs. 30,2 På det här området har ju Kommunikationskommittén lämnat förslag till hur den fortsatta finansieringen skall se ut. Vi förutsätter från Centerpartiets sida att ett sådant förslag kommer upp i samband med regeringens trafikpolitiska proposition senare den här vintern. Därför har vi inte agerat i den frågan i det här sammanhanget. Men det är viktigt att den får en lösning. Jag skall säga några ord om post och telefrågor som också behandlas i betänkandet. En väl fungerande post och kassaservice för alla i enlighet med de mål som anges i postlagen är något som man pekar på ytterligare en gång. Regeringen framhåller i propositionen att det är av största vikt att betalnings och kassaservicen säkerställs. Från Centerpartiets sida instämmer vi gärna i detta. Det är en mycket viktig fråga för hela landet. På det här området är det också aviserat en proposition våren 1998 om ändringar i postlagen. Då får vi tillfälle här i riksdagen till en mer omfattande genomgång av de här frågorna, som är viktiga. På teleområdet gäller att enskilda och myndigheter i landets alla delar skall ha tillgång till effektiva telekommunikationer. Från Centerpartiets sida kommer vi att fortsätta att påminna om statliga myndigheters, verks och bolags ansvar för regional balans. Jag vill erinra om det beslut som riksdagen har fattat om kravet på "väl fungerande telekommunikationer på likvärdiga villkor som främjar en stärkt regional balans". Så har vi uttryckt oss tidigare, och det finns starka skäl att påminna om det nu när debatten på sistone har gått het om hur teletaxorna skall se ut. De starka reaktioner som har kommit från olika delar av vårt land visar att de här frågorna är oerhört viktiga för människorna och för företagens sätt att fungera. På det här området, teleområdet, finns det också en centermotion om ökad tillgänglighet till larmnumret 112. Det har konstaterats överbelastning hos SOS Alarm AB. Här konstaterar utskottet att en väl fungerande alarmeringstjänst är en nödvändighet. Inblandade parter arbetar med det här problemet, och utskottet förutsätter att regeringen för riksdagen redovisar resultaten av detta arbete. Med detta är vi från Centerpartiets sida nöjda. Vi utgår från att det här kommer relativ snart och att man tar det här problemet på stort allvar. Vi måste ha en fungerande larmtjänst i det här landet. Det måste gå att nå de larmnummer som finns. Med detta fru talman, yrkar jag bifall till hemställan i TU:s betänkande i de här delarna. Vi har ingen reservation från Centerns sida i det här avsnittet.

Fru talman! Mitt avsnitt om luftfarten skulle jag vilja inleda med att gratulera Pajala till flygplatsen. Våren 1995 ställde jag en fråga till kommunikationsministern om när beslutet om flygplatsen i Pajala skulle fattas. Jag fick till svar att regeringen inom kort skulle fatta detta beslut. Nu, två och ett halvt år senare, har beslutet fattats av regeringen. Regeringen kör över Luftfartsverket, som först hade avstyrkt att Pajala skulle få tillåtelse att uppföra ett flygfält. Det är bra - även det kom litet sent. Det är nämligen så att övre Tornedalen är det sista område i Sverige som saknar flygfält med reguljära flygförbindelser inom rimligt avstånd. Nu återstår det svåra för en liten landsbygdskommun, nämligen att finansiera bygget och trafiken. Det är en uppenbar orättvisa i det svenska flygplatssystemet att de flesta kommuner har tillgång till flygförbindelser utan kommunala kostnader medan några, och inte precis de mest betalningsstarka, får lägga stora kommunala kostnader på sin flygtrafik. När det gäller inlandsområdena i norra Sverige är flyget en livsnödvändighet. De senaste årens etableringar, t.ex. av telefonbokningföretag i Vilhelmina, hade inte varit möjliga utan bra flygförbindelser. Vi ser med intresse fram emot vad regeringen kommer att föreslå i den här frågan i den proposition som vi väntar till våren. Vi i Folkpartiet anser att det är angeläget med ett regionalpolitiskt balanserat stöd till de kommunala flygplatserna. Väntetiderna på och ovanför Arlanda har nu nått en sådan omfattning att behovet av en tredje bana torde framstå helt klart. De förbättringar som denna bana skulle medföra elimineras dock så gott som helt om Brommatrafiken skulle flyttas över till Arlanda när tredje banan tas i bruk. Till dess att Storstockholmsområdet kunnat enas om en ny flygplats i regionen måste enligt Folkpartiets uppfattning Bromma behållas. Konkurrensen inom reguljärflyget har ökat efter avregleringen men inte tillräckligt mycket. På grund av SAS dominerande ställning och det begränsade passagerarunderlaget på många relationer har inte konkurrensen ännu kunnat pressa biljettpriserna tillräckligt. Det är fortfarande alldeles för dyrt att flyga inrikes i Sverige jämfört med priserna i andra länder. Folkpartiet skulle välkomna nya lågprisaktörer av typen Virgin Express och flygbolag som opererar med mindre och billigare maskiner och med högeffektiv administration. SAS behöver fler utmanare och statens ägarintressen i SAS bör avvecklas. Fru talman! De statliga bolagen Posten AB och Telia AB verkar inom samhällsområden som är stadda i en osedvanligt snabb utveckling. Sedan transistorn uppfanns har överföringen av meddelanden, tal, ljud och bilder revolutionerats kontinuerligt. Vi kan nu se fram mot en sammansmältning av TV, video, datakommunikation, radio, grammofon, telefon osv. De tidigare monopolen vittrar sönder och ersätts av en sprudlande mångfald. Utvecklingen på teleområdet har kommit längre än på postområdet, men utan tvekan står även postverksamheten inför svåröverskådliga förändringar. Att många anställda inom Posten AB helst skulle vilja dra i nödbromsen, om det fanns någon nödbroms, är lätt att förstå. Men i stället gäller det att se möjligheterna i utvecklingen, se konkurrensen som en stimulans och utmaning, och ta upp kampen om kunderna i stället för att beklaga verkligheten. Sådana faktorer som rikstäckning och stort förtroendekapital är tillgångar av stor vikt i konkurrensen med andra aktörer. Att anse att endast Posten skall kunna klara rikstäckande hopsamling och distribution av post och paket är att inte se verkligheten. Vår roll i riksdagen kommer alltmer att inskränka sig till att bevaka de svaga medborgarnas rätt till god post och teleservice till rimliga kostnader. Fru talman! Avslutningsvis kan jag konstatera att motiven för statliga monopol helt har förlorat relevans. Bl.a. av omtanke om Telia AB:s framtid förordar Folkpartiet en börsintroduktion av hela Telia.

Fru talman! Flygets stora betydelse i Sverige gäller som jag ser det, och som Vänsterpartiet har sett det, framför allt möjligheterna för människor i skogslänen att resa på ett bekvämt och bra sätt. Där man mer eller mindre inte har några andra möjligheter att resa har flyget en stor betydelse. Men vad hände då efter den här avregleringen av flygmarknaden som vi fick? Alla som förespråkade avregleringen sade att vi skulle få låga priser på det här sättet. Priserna skulle falla. Det blev väl en sanning med viss modifikation om man skall vara ärlig - och snäll. Man skulle kunna vara väldigt elak också. Man kan se på vissa delar i landet. Det är faktiskt billigare att flyga från Arlanda till New York än att flyga inrikes på vissa områden, och det var väl aldrig meningen från början. Det tycker jag sammanfattar allt det här med avregleringen på ett väldigt bra sätt. På vissa områden kanske det är bra med en avreglering, och på vissa områden får det helt andra konsekvenser som man aldrig hade tänkt sig. Då går man in och säger: Det skall staten skall ta ett ansvar för. Olönsam flygtrafik skall staten ta hand om. Det som går bra skall däremot konkurrensutsättas mer. Den här avregleringen i Europaperspektiv som man sade skulle komma har vad jag vet bromsats upp ganska kraftigt i vissa länder. Där slår man vakt om de egna trafikbolagen och vill inte ha mer konkurrens. Det är väl så att luftrummet på vissa ställen över Europa är ganska fulltecknat som det är i dag, och det finns alltså inte plats för mycket mer flyg. Konkurrens har också kunnat leda till att det finns en del flygtrafik som kanske inte är så bra av säkerhetsskäl. Under det här avsnittet skulle det väl också handla om Posten. Jag tänkte kort ta upp något om Posten. Vi har varit överens om att post och kassaservice skall finnas i hela landet. Det är oerhört viktigt att den finns kvar. Det gör att människorna har en trygghet. I budgetpropositionen skrev man bl.a. också om lantbrevbärarservicen. I dag står ungefär 1 200 personer utan daglig service. Med daglig service menar man femdagarsutdelning. Detta skulle inte få öka. Jag tycker att det är en bra markering i budgetpropositionen att den här dagliga servicen för människor som bor i glesbygd är oerhört viktig för deras möjligheter att bo kvar. Deras möjlighet att betala till lantbrevbärarservicen är också en förutsättning. Beträffande de tankegångar och idéer man har haft om att man skall ta ut avgift för dem som bor i glesbygden har man också vad jag förstår kommit på att det inte skall ske. De skall ha sin service ändå. Nu är det tal om att vi skall få en ny postlag till våren. Då kommer väl de här frågorna kanske också upp. Men jag tror att det i det sammanhanget är väldigt viktigt att man skyddar konsumenterna. Det gäller framför allt adresser. Med fler postoperatörer kan det bli stora problem. Det är många människor som i dag vill ha skyddade adresser. De vill inte lämna ut sina adresser av olika skäl. Det kan vara kvinnor som har blivit utsatta för våld i samhället som är rädda för att deras adress skall bli igenkänd. Det är samma sak med invandrare som mer eller mindre lever under mordhot. De vill heller inte att deras adresser skall komma till offentligheten. Jag tror att det blir oerhört svårt om man skall släppa in flera postoperatörer på den här marknaden om man inte på ett säkert sätt kan skydda adressregister så att de inte kommer på avvägar. För de här människorna som på ett eller annat sätt tvingas leva under ständiga hot är det oerhört viktigt att i ett samhälle som vårt kunna känna en trygghet att ingen lämnar ut deras adressuppgifter. De har det nog svårt att leva under det tvång och de hot som redan finns riktade mot dem. De skall inte behöva vara rädda för det här också. Det är oerhört viktigt för dessa människor att de känner en viss trygghet även när det gäller den här delen.

Fru talman! Vi i Miljöpartiet anser att flyget är bra och nödvändigt i vissa fall. Flygets snabbhet lockar starkt, minst sagt. Men vi anser inte att flyget, och då framför allt inrikesflyget, skall öka i nämnvärd omfattning. Det är av miljöskäl. I fråga om energieffektivitet är flyget inte särskilt lyckat. Vår slutsats angående flygets framtid är en del i vår globala solidaritet. Vi i de rika länderna måste minska vår konsumtion av naturresurser och våra utsläpp i naturen. Därmed minskar vi på vår komfort. Vi i Miljöpartiet de gröna tar bladet från munnen och står för att vår komfort och bekvämlighet skall minska. Naturresurserna är ändliga, och det vill vi kompensera med livskvalitet. I ett grönt samhälle skall det inte vara så lätt att förstöra så mycket. Flyget måste därför minska på korta sträckor och ersättas av bättre tågtrafik. Mot bakgrund av detta kan vi inte acceptera Luftfartsverkets prognos om flygets utveckling. I denna ingår t.ex. ingen påverkan av ekonomiska styrmedel till förmån för miljön. Med nuvarande prognos kommer ökningen att ske fram till år 2000 med 15 % och därefter inom en kort period närmast fördubblas. Med de ensidiga analyser som Luftfartsverket framför kommer miljön inte särskilt långt. Vi anser inte heller att de mål som utskottet förordar är lämpliga i det hänseendet. Luftfartsverket är en myndighet på trafikområdet och inte ett statligt bräckjärn mot andra transportslag.

Det tycker vi var oerhört beklagligt. Det här innebär att flygsektorn expanderar och därmed tar marknadsandelar från tåget. Överenskommelserna skall finansieras så att ökad trafik ger större intäkter tillbaka. Det blir ett nollsummespel. Vi har i trafikutskottet, mig veterligen, inte fått någon redovisning eller ens en indikation på vilket utfall de ekonomiska överenskommelserna fått. Vi vet alltså inte om det har blivit ett minus eller ett plus. Vi menar också att överenskommelserna är en dold form av industristöd som vi anser genast måste upphöra. Med hänvisning till det jag tidigare har sagt om flygets expansion och utveckling vill jag också hävda att vi inte stöder en investering i en tredje rullbana på Arlanda. Vi menar att kapacitetsproblemet skall lösas genom att överföra det behovet till andra trafikslag och därmed som en konsekvens av det måste större satsningar göras på alternativen - och det föreslår vi. I fråga om telekommunikationer har höstens debatt präglats av debatten om Telias nya taxor och taxepolitik. Det som har debatterats har varit att samtal till angränsande riktnummerområden blir väsentligt dyrare än tidigare. Det har fått företrädare för riktnummertäta regioner att reagera kraftigt - och det med rätta. Det skulle vara en orimlig situation om glesbygdsbor och människor som bor i små riktnummerområden skulle få avsevärt högre kostnader än resten av landets invånare. Vi har relativt sett mycket låga samtalspriser i Sverige, inte bara i rent faktiska jämförelser utan även i förhållande till vår disponibla inkomst. Problemet i debatten och som har gjort kommunikationsministerns uttalanden svårtolkade är att det inte finns något underlag offentliggjort om hur stora ökningarna kommer att bli för olika hushåll. Det spekuleras. Det finns de som menar att det kommer att röra sig om flera hundra kronor i månaden. Det finns de som menar att det kommer att röra sig om betydligt lägre summor än så. Så länge vi inte har några beräkningar att tillgå är det i princip omöjligt att föra en seriös debatt. Men i och med att vi har en telelag som inte reglerar prissättningen men ändå talar om rimliga priser är det fullt i sin ordning att vi som ansvariga politiker får en insyn i hur de nya taxorna kommer att påverka hushållen. Jag uppmanar övriga ledamöter i trafikutskottet att sluta upp bakom denna begäran att så snart som möjligt få ett underlag att ta ställning till hur den framtida telelagen och telepolitiken skall utformas. Jag har redan yrkat bifall till de motioner jag hade avsett att yrka bifall till i det här avsnittet.

Fru talman! Jag tänkte i första hand hålla mig till luftfarten och ge en bakgrund till utvecklingen där. Luftfarten är en verksamhet som inte skall ses som ett fristående kommunikationssätt utan en del av ett väl fungerande kommunikationsnät i Sverige och i världen. Under 1996 ökade antalet flygpassagerare med 6 % till 17,8 miljoner vid de statliga flygplatserna. Detta är den högsta siffran någonsin och innebär att hela den nedgång som noterades i början av 1990 talet nu är återhämtad. Utrikestrafiken svarade för i stort sett hela ökningen på ca 1 miljon passagerare medan inrikestrafiken endast noterade en mycket svag ökning med 22 000 passagerare. Detta speglade i huvudsak utvecklingen av den svenska ekonomin med fortsatt god exportutveckling men svagare inhemsk efterfrågeökning. Privata sällskapsresor med flyg uppvisade emellertid även under år 1996 en god tillväxt. Antalet landningar i linjefart och chartertrafik ökade under år 1996 med 6 % till 221 000. Ökningen var något större för utrikestrafiken än för inrikestrafiken, som dock noterade en ökning av antalet landningar med ca 5 %. Flygbolagen har efter en konsolideringsperiod under år 1996 åter ökat sitt utbud och satsar nu även på privatresemarknaden, bl.a. genom ökningar av s.k. lågprisplatser. Denna närmast otroliga utveckling är inte en företeelse för enbart ett år. Jag har, i likhet med Birgitta Wistrand, fått information om resultatet för januari till oktober 1997. Där visas det att ökningen fortsätter. Antalet landningar har ökat med 9 % och passagerarantalet med 3 %. Även i år är den största ökningen på utrikestrafiken, men nu har även inrikesresandet ökat med 3 %. En annan verksamhet inom flyget som har ökat kraftigt är överflygningarna. Antalet steg under förra året med 10 % till 145 000, vilket är en fjärdedel av det totala antalet luftrörelser. Ökningen beror bl.a. på ökad trafik mellan Västeuropa och Asien och mellan Nordamerika och Centraleuropa samt på ökat utnyttjande av flygvägen över de f.d. Sovjetrepublikerna till Fjärran östern. För att komplettera hela flygmarknadens utveckling vill jag även nämna att flygfrakten har ökat med Fru talman! Jag har inte lämnat den här informationen för att jag tycker om statistik. Jag gör det för att visa vilka behov vi har av en väl fungerande luftfart. Det ger också en fingervisning till oss om behoven som luftfarten har för att kunna utvecklas. Flyget har en stor betydelse för trafikförsörjningen i Sverige, framför allt i de delar av Sverige där stora avstånd gör att alternativa transportformer är svåra att använda. Flyget har också en stor betydelse för våra kontakter med andra länder, inte minst när det gäller att ge de företag som är verksamma i Sverige en bra konkurrenssituation. När nu flygtrafiken utvecklas måste vi prioritera miljöarbetet. Det innebär att den ekonomiska styrningen genom miljörelaterade luftfartsavgifter som infördes av Luftfartsverket år 1994 nu skärps. Bullerrelateringen utökas och kompletteras från år 1998 med även avgasrelaterade avgifter. Därmed ökar de ekonomiska incitamenten för flygbolagen att investera i flygplan med bättre miljöegenskaper. Samarbetet mellan Luftfartsverket och Naturvårdsverket har under år 1997 utvidgats, bl.a. med en strategisk plan för miljöanpassning av den civila luftfarten och en gemensam analys av sektorsansvaret inom miljöområdet. Detta är några åtgärder, men arbetet fortsätter. Vi kommer i denna kammare att få anledning att återkomma i dessa frågor. Vi behandlar även två andra delar under detta avsnitt. Den ena delen är tele, och jag vill där bara göra en kommentar. Det finns inte, som sagt var, några motsättningar i de här delarna, och vi har naturligtvis också den uppfattningen att alla skall ha tillgång till teletjänster på samma villkor oavsett var man bor. Den utbyggnad som nu pågår stöder vi till hundra procent. Vi är naturligtvis måna om att man skall nå alla abonnenter med samma villkor och samma service så snart som möjligt. När det gäller posten är det en proposition aviserad till våren. Vår ambition är att tillgodose en rikstäckande service. Det motsägs på intet sätt i det nu liggande betänkandet. Vi ber att få återkomma till teknikutvecklingen inom postområdet i den debatt som vi skall ha med anledning av den kommande förändringen i postlagen. Fru talman! Jag ber att med detta få yrka bifall till majoritetens förslag i trafikutskottet.

Fru talman! Det är trevligt att Krister Örnfjäder tycker att flyget är betydelsefullt. Däremot fick jag inte klart för mig hur Krister Örnfjäder ställer sig till Bromma flygplats. Han talade mycket om betydelsen av flyget för de långa avstånden men också för företagen och konkurrenskraften. Det är synpunkter som jag verkligen delar. Örnfjäder att flyget på Bromma skall få fortsätta tills den tredje rullbanan är klar, vilket vi vet kommer att fördröjas? Eller ser Krister Örnfjäder en bortre eller en främre parentes? Det vore intressant att få svar på de frågorna.
Fru talman! Till att börja med vill jag säga att det för närvarande pågår en kostnadsgenomgång vad gäller flyttning av Brommas verksamhet. Vi har från utskottets sida sagt att vi vill invänta den genomgången innan vi går in i fortsatta resonemang. Om jag får tillfoga en helt personlig synpunkt tycker jag att det för närvarande skulle vara mycket svårt att lägga ned Bromma, med det underlag som vi har fått fram när det gäller en eventuell nedläggning och flyttning av den nuvarande verksamheten till Arlanda. Jag skulle gärna vilja se att man hittade någon annan lösning innan man gör det, därför att kapaciteten i Stockholmsområdet kommer annars att bli alldeles för liten.
Fru talman! Tack för det svaret, Krister Örnfjäder! Det är också så att den utredning som skall läggas fram bara handlar om vissa typer av kostnader och inte alls tar upp kapacitetsfrågorna, som Luftfartsverket kommer med först nästa år. Det är glädjande att Krister Örnfjäder delar min uppfattning att Bromma för närvarande inte kan läggas ned.

Fru talman! Den motion som jag har skrivit om utbyggnad av Kiruna flygplats kan motiveras av flera olika skäl. Ett av skälen är det som utskottet också har tagit fasta på, nämligen att Kiruna skulle kunna fungera som reservflygplats för Luleå om Luleå blir en internationell storflygplats för godstrafik. Utskottet hänvisar till den utredning som då pågick angående utbyggnad av Luleå flygplats. Den utredningen är nu klar. Utredaren föreslår att Luleå skall etableras som fraktflygplats och uppmanar regeringen att snabbt behandla ärendet och fatta beslut i frågan. Våra nordiska grannländer Finland och Norge är också mycket intresserade av att få en sådan etablering. Ett av argumenten för att en sådan skall placeras just i Luleå är att Kiruna skulle kunna fungera som reservflygplats. Eftersom Kiruna också av andra skäl behöver en längre rullbana vore det en utmärkt lösning att Kiruna, som ligger i Luleås närområde, blir en reservflygplats. Som jag också har skrivit i motionen bedrivs relativt mycket forskning i Kiruna. En förlängning av rullbanan skulle vara en långsiktigt riktig investering, då mycket av den forskning som utförs, t.ex. ozonforskningen, kräver stora plan för att kunna utföra så omfattande mätningar som forskarna vill ha. Dessutom har testgrupper som använder Kiruna för att testa nya flygplan framfört önskemål om en längre rullbana för att kunna göra fler fullskaletester än de i dag kan göra. En förlängning av rullbanan i Kiruna skulle dessutom innebära att Kiruna kan ta emot direktcharterplan från olika delar av världen som i dag inte kan landa på grund av landningsbanans längd. Utskottet har med hänvisning till att en utredning angående utbyggnad av Luleå flygplats pågår avstyrkt motionen och anser att resultatet av utredningen och ärendets fortsatta behandling bör avvaktas. Eftersom utredningen nu är klar och en utbyggnad av Luleå flygplats förhoppningsvis inom en snar framtid får klartecken även från regeringen hyser jag stora förhoppningar om att även Kiruna flygplats kommer att byggas ut för att öka möjligheterna för Kiruna kommun att utvecklas positivt.

Fru talman! Då växlar den trafikpolitiska debatten in på järnvägsspåret. Jag skall inleda med att konstatera att vi efter årtionden av en nedåtgående trend på järnvägsområdet under 1990-talet fick något av en renässans i tilltron till investeringar i och satsningar på järnvägar och järnvägstrafik. Den borgerliga regeringen inledde en kraftig upprustning även av järnvägens infrastruktur. Vi kan kring våra storstäder i dag konstatera att resultatet är att fler människor tycker att det är en bra satsning som har gjorts. Den pågår ju alltfort. Malmö till Köpenhamn på den nya Öresundsbron och vidare ut i Europa måste, trots de temporära svårigheter som tunnelbygget genom Hallandsåsen innebär, betecknas som klart framåtsyftande och framgångsrika. Förbättrade möjligheter för snabba persontransporter och ökad kapacitet för gods att med minskad tidsåtgång nå kunder såväl inom som utom landet leder naturligtvis till att järnvägens konkurrenskraft som ett bra transportalternativ ökar. Utvecklingen på järnvägsområdet kan trots dessa stora satsningar inte i alla avseenden betraktas som positiv. SJ-koncernens redovisning för senaste verksamhetsåret kan i långa stycken snarast betecknas om en ganska dyster läsning. På persontrafiksidan redovisas ett minskat antal passagerare för det senaste året, och på godssidan uppvisas ett resultat som kraftigt understiger vad som förväntats och även utlovats. Trots de kraftiga investeringar som tidigare nämnts har järnvägen som transportalternativ inte lyckats kapa åt sig nya och ökande marknadsandelar. Fru talman! I regeringens budgetproposition, som inte är höjden av vare sig klarhet eller framsynthet, letar man förgäves om man vill hitta nya förslag på åtgärder för att förändra denna negativa utveckling. Dessutom är bristen på konsekventa analyser om varför vissa åtgärder föreslås närmast total, vilket har påtalats tidigare i debatten. Inför ett valår väljer den socialdemokratiska regeringen att inte presentera några nya visioner. Regeringen föreslår åtgärder i marginalen, som jag vill kalla det, som SJ skall sätta in för att förändra sin verksamhet under perioden fram till år 2000. Departementschefen nöjer sig med att skriva att SJ förväntas förändra sin biljettadministration, sin godsadministration och titta över matartrafiken. Det är inte särskilt framåtsyftande åtgärder, även om de är riktiga var och en för sig. Som knorr på skrivelsen till SJ anger departementschefen att man måste prioritera aktiviteter som syftar till att häva den negativa resultatutvecklingen. Motsatsen till det vore naturligtvis ett rent tjänstefel. Självfallet måste man angripa en så negativ utveckling som den som SJ befinner sig i. Vika slag av åtgärder, fru talman, kan vi då förvänta oss från regeringens sida? Det uttrycks inte ens en uppfattning om detta i regeringens budgetskrivning. Jarl Lander, som i detta fall är talesman för den socialdemokratiska utskottsmajoriteten, har möjlighet att förtydliga de här frågorna och räta ut de frågetecken som jag vet att många av oss har. Vi kommer med spänning att lyssna på det. Riksdagens beslut att avreglera godstrafiken har till vissa delar förbättrat konkurrenssituationen på detta område. Beslutet om överföring av trafikledningen från SJ till Banverket är strategiskt viktigt och skapar möjligheter till framtida konkurrens mellan olika operatörer på banan. Genom att överföra även trafikeringsrätterna till Banverket kan dessa efter en genomförd upphandling fördelas mellan konkurrerande operatörer. En av de mest positiva effekterna av denna reform finner vi på Malmbanan, där LKAB genom att utnyttja den nya konkurrenssituationen kunnat sänka sina kostnader för järnvägstransporter med nästan 40 %. Dock finns det fortfarande alltför många spärrar kvar i systemet för att full konkurrensneutralitet skall råda. Enligt vår moderata syn måste SJ:s tillgångar i form av bangårdar, fastigheter, yttre bannät och terminaler överföras till Banverket. Järnvägens konkurrensfördelar kan enligt vår mening bättre tillvaratas om fler operatörer i konkurrens bereds möjlighet att utnyttja spåren. Inte minst gäller detta på de små matarbanorna - det som i dagligt tal kallas det kapillära bannätet. Det genereras en betydande potential gods utmed dessa banor. Med bättre samordning, och utan straffavgifter i form av särskilda växlingsavgifter och liknande, kan betydande godsmängder matas in via dessa banor fram till stamnätet för att sedan slussas vidare till en slutstation. Fru talman! Regeringen fortsätter dock att köra i gamla hjulspår eller, som man skall säga i järnvägsdebatter, på gamla järnvägsrälsar. Man vågar eller vill inte - vilket det är får vi veta - pröva nya grepp för att utveckla järnvägstrafiken. Det finns inte en rad om att en fortsatt avreglering och en utveckling av nya konkurrensmedel kan stimulera till att ny och mera lönsam trafik skapas. Tvärtom slår regeringen vakt om SJ:s monopolsituation. Man vägrar inse att den progressiva väg som valdes - det skall vi erkänna - när SJ en gång delades upp i ett transportverk och ett banverk måste följas av fler steg i samma riktning om vi skall bli framgångsrika i arbetet med att bygga ut våra kommunikationer. En total avreglering av järnvägstrafiken, som vi moderater förespråkar, skulle leda till att även persontrafiken på järnväg konkurrensutsätts genom att olika företag erbjuds att på marknadsmässiga villkor operera på det nationella bannätet. Självfallet skulle mycket höga krav på såväl säkerhet som tillförlitlighet ställas på de operatörer som vill konkurrera om att trafikera bannätet. På godssidan måste kvarvarande konkurrensbegränsningar i form av företräde till bankapacitet - det som vi kallar grandfathers right - naturligtvis undanröjas om nya och starka operatörer skall kunna lockas till att satsa på järnvägen som ett framtidens transportmedel. Fru talman! I regeringens budgetförslag inryms traditionsenligt anslaget till Delegationen för inköp av viss kollektivtrafik. För de kommande tre åren föreslås ett anslag om 412 miljoner kronor. Medlen avses att huvudsakligen täcka det underskott som vissa regionala järnvägslinjer genererar. Upphandlingen förutsätts ske i konkurrens, vilket enligt regeringens vokabulär innebär att endast företag som opererar på järnvägen kan komma i fråga för att deltaga i upphandlingen. För att verkligen belysa vilka trafikeringsmöjligheter som kan erbjudas på olika bansträckor eller mellan aktuella orter bör enligt vårt synsätt alla förekommande trafikslag få konkurrera mot varandra i denna upphandling. Att trafiken efter en sådan upphandlingsomgång skulle kunna upprätthållas med andra transportmedel till en betydligt lägre kostnad känner vi oss fullt övertygade om. Intill dess att en sådan upphandling prövats avvisar vi hela anslaget för köp av interregional trafik från och med budgetåret Långväga busstrafik har jag indirekt berört i avsnittet om köp av regional trafik. Jag vill återkomma litet grand till den frågan. Jag vill understryka våra krav på att alla trafikslag skall ges rätten och möjligheten att på egna villkor fritt konkurrera om resenärer och gods. Den stelbenta inställning som regeringen hittills visat på detta område genom att avvisa flertalet ansökningar från bussföretag som erbjuder prismässigt attraktiva resealternativ för dem som vill utnyttja dessa är för oss moderater obegriplig. mest känt är väl Swebus i detta sammanhang - har skapat nya och prismässigt attraktiva busslinjer. Detta visar att det finns stor efterfrågan på prisbilligt och frekvent reseutbud. Resvaneundersökningar som utförts bland resenärer som utnyttjat dessa lågprisresor visar att det huvudsakligen är nya grupper av resenärer som lockas till detta resealternativ. Andelen som annars skulle ha valt att utnyttja tåget är alltså mycket liten. Regeringens ambition att skydda järnvägsmonopolet skapar inte bara en konstlad marknad. Den förhindrar och försvårar dessutom för betalningssvaga grupper att företa önskade och eftertraktade resor. Här hittar vi ännu en socialistisk paradox. Betalningsstarka grupper, där de enskilda individerna alltid kan lösa sina resebehov och fritt välja mellan att flyga, åka tåg eller ta den egna bilen, skyddas av den socialdemokratiska politiken. De betalningssvaga, som inte kan utnyttja något av dessa alternativ, förhindras däremot att pröva det prisbilliga och prisvärda transportsätt som den långväga bussen utgör. Fru talman! Banverkets nya roll innebär som redan tidigare nämnts att en ökad flexibilitet i spåranvändningen har möjliggjorts. Denna trend förväntas fortsätta. Från moderat håll är vi dock fortsatt kritiska till den planering av nyinvestering som förordas av verket, och vi menar att det i några fall saknas sådana relevanta investerings och finansieringskalkyler som krävs för en byggstart. Den moderata trafikpolitiken syftar till att effektivt och miljöriktigt utnyttja befintlig infrastruktur och att med stöd av modernt och tillförlitligt prognosunderlag underhålla och nyinvestera i objekt med bästa samlade samhällseffekt. Genom att i huvudsak konkurrensupphandla såväl all den operativa verksamheten som alla investerings och underhållsarbeten menar vi att fler kan få utbyte av samhällets gemensamma kostnader. Fru talman! Jag instämmer i det yrkande som redan har framförts av Per Westerberg.

Fru talman! Detta avsnitt i debatten handlar i hög grad om den spårbundna trafiken. Järnvägstransporter och spårbunden trafik i övrigt är för oss i Centerpartiet ett prioriterat område, då vi sätter stort värde på miljöriktiga transporter som väl passar in i det ekologiskt uthålliga samhälle som vi strävar efter. Det framgår av utskottets betänkande att järnvägssektorn svarar för mindre än 1 % av transportsektorns samlade utsläpp av luftföroreningar och koldioxid. Förklaringen är naturligtvis att 95 % av transporterna på järnväg sker med eldrivna lok. På någon punkt har vi från Centerpartiets sida velat gå längre än utskottet. Det gäller bl.a. den fråga jag tidigare har varit inne på om järnvägens miljöanpassning. Fortfarande finns det drygt 700 dieseldrivna lok och andra fordon i användning i landet. De drivs med motorer jämförbara med motorerna i lastbilar eller andra tunga fordon. Medelåldern på dessa fordon är också förhållandevis hög och luftföroreningarna från enskilda fordon i vissa fall betydande, som framgår av utskottets redovisning. År 1996 släpptes ca 80 000 På det här området har Centerpartiet en reservation, i vilken vi förordar att Banverket inom ramen för sitt miljöarbete skall initiera projekt som eliminerar användningen av diesel i tågtrafiken. Vi bedömer det som angeläget att inte tappa tempo i miljöarbetet och anser det därför berättigat att söka påskynda det här arbetet. Vi har också pekat ut den s.k. Kustpilen Kalmar-Vimmerby som en möjlig och lämplig sträcka där man omedelbart borde kunna övergå till miljöriktigare bränslen. Fru talman! En annan fråga som har varit viktig för oss i Centern är Inlandsbanan. Vi har nu i förhandlingar med regeringen äntligen lyckats säkerställa Inlandsbanans fortlevnad. Denna pulsåder för Norrlands inland på över tusen kilometer, från Mora till Gällivare, har en mycket stor betydelse för inlandets möjligheter att leva och utvecklas positivt. Genom åren har den här banan varit hotad, och vi har vid olika tillfällen arbetat mycket aktivt för att säkra banans framtid. Nu finns en uppslutning kring ställningstagandet att Inlandsbanan har ett berättigande och skall ges förutsättningar att bedriva trafik också i fortsättningen, inte minst för att den fyller en funktion främst lokalt och regionalt men också i det nationella godstrafiksystemet. För att trygga Inlandsbanans drift föreslår trafikutskottet, i likhet med regeringen, ett fortsatt stöd till banhållningen genom ett bidrag på 50 miljoner kronor per år. Regeringen bör vidare få möjlighet att från anslaget Investeringar samt drift och underhåll av statliga järnvägar finansiera vissa investeringar på I vissa motioner tas frågan upp om det skulle vara möjligt med reguljär persontrafik på banan utöver den turisttrafik som i dag bedrivs sommartid. I dag förhindras detta av ett avtal om busstrafik, som löper ut år 2001. Centerpartiet ser gärna att IBAB, det företag som bedriver trafiken, samt berörda kommuner och trafikhuvudmän också söker få till stånd en återupptagen persontrafik. Detta är i första hand en fråga för just dessa aktörer. Fru talman! Jag vill avsluta mitt inlägg med att ta upp en fråga som tyvärr har återkommit i debatten alltför ofta på sistone, nämligen frågan om hur statliga myndigheter, verk och bolag lever upp till åläggandet från riksdag och regering att ta regionalpolitiskt ansvar. Bara under det senaste året har vi sett hur en rad statliga organ inte bara underlåter att leva upp till kraven på regionalpolitiska hänsyn utan rent av uppträder som värstingar, långt mycket värre än det privata näringslivet, när det gäller att dra ned på verksamhet, lägga ned verksamhet, centralisera och på olika sätt underminera möjligheterna för hela Sverige att leva. Tyvärr finns det starka skäl att på den här punkten rikta kritik också mot SJ. Det är naturligtvis förståeligt att man kraftsamlar på sträckor typ Stockholm Göteborg, där ett stort befolkningsunderlag ger underlag för täta turer och en god lönsamhet. Men det finns också en fara att SJ fixerar sig så starkt på dessa huvudstråk att man glömmer möjligheterna och förpliktelserna i andra delar av landet. Jag tänker då bl.a. på de mera begränsade ambitionerna hos SJ vad gäller turtäthet och snabbhet på viktiga förbindelser i andra delar av landet. Det får inte bli så att stora pengar satsas på att rusta banstandard, bygga dubbelspår och snabbtågsanpassa banor och att dessa banor sedan inte utnyttjas fullt ut. Ett exempel på detta kan man just nu se i mina hemtrakter i södra Norrland, där stambanan rustas upp till en mycket hög standard samtidigt som SJ faktiskt drar in tåg efter tåg. I somras drog SJ in två av dagtågen, och inför årsskiftet har det aviserats nya indragningar, den här gången av nattåg. De två tåg som tidigare funnits i vardera riktningen slås nu samman till ett i vardera riktningen, och de skall enligt uppgift köra värdshus förbi sådana betydande tätorter som Ljusdal och Bollnäs, då de, som det heter, passerar vid en olämplig tid på natten. Ljusdal tas bort. Tidigare har många människor vittnat om svårigheten att boka plats på nattågen, trots att platser bevisligen har funnits. Jag har själv vid ett flertal tillfällen upplevt dessa svårigheter. Många tåg har därför också rullat halvfulla.

Jag instämmer i den kritiken. SJ:s uppträdande riskerar att åter urgröpa förtroendet för landets helt dominerande järnvägsföretag. Fru talman! Jag vill med detta yrka bifall till Centerns reservation nr 11 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Järnvägstrafiken bör ha goda möjligheter att utvecklas för både gods och persontrafik. Vårt medlemskap i EU ger nu nya möjligheter till att förbilliga och effektivisera järnvägssystemet, som hittills karakteriserats av mycket nationellt tänkande. Teknisk standardisering och enklare gränspassager kan ge järnvägen ny konkurrenskraft. Den tekniska utvecklingen ger möjligheter till ett europeiskt nät av höghastighetståg med hastigheter upp till 350 kilometer i timmen, snabbtåg med hastigheter upp till 200 Avreglering och avskaffande av monopol skulle också gagna järnvägssektorn. Detta har Folkpartiet envist hävdat i många år. Den borgerliga regeringen lyckades också 1994 få ett riksdagsbeslut om avreglering av järnvägssektorn. Tyvärr hann det inte genomföras i praktiken innan den nya socialdemokratiska regeringen återinförde monopoltänkandet genom en av sina s.k. återställare. Det är angeläget att Sverige följer med i den tekniska utvecklingen så att höghastighetståg kan konkurrera med det så miljöskadliga flyget på de mest frekventerade sträckorna. Förbättrade och delvis nya banor för höghastighetståg bör övervägas på sträckorna Stockholm-Jönköping-Köpenhamn, Jönköping Göteborg och Köpenhamn-Göteborg-Oslo. Korrekta värderingar av de samhällsekonomiska kostnaderna måste ske för att optimala investeringar skall kunna göras och en optimal trafikfördelning uppstå. Det här är förstås en långsiktig vision. Under många decennier har det i olika ordalag talats om att trafiken skall bära sina samhällsekonomiska kostnader, dvs. betala sina miljökostnader, olyckskostnader och trängselkostnader. Denna grundprincip har formulerats på olika sätt i 1963, 1978 och 1988 års trafikpolitiska beslut men har i praktiken ännu inte genomförts. I samband med 1988 års trafikpolitiska beslut reserverade sig Folkpartiet, eftersom man redan då insåg att den socialdemokratiska regeringens förslag var otillräckliga för att uppnå de principer riksdagen slagit fast. Fru talman! Det stora problemet, som fortfarande är mycket aktuellt, är att de olika transportgrenarna inte belastas av kostnader för miljöskador, trafikolyckor och trängseleffekter. När trafikanter och transportköpare inte betalar rätt kostnader kommer transportsystemet att utnyttjas ineffektivt. Valet av trafikslag kan bli ineffektivt. En felaktig kostnadsbild bidrar även till en icke optimal lokalisering av olika typer av anläggningar i näringslivet. För varje år som går medan statsmakterna gör utredning efter utredning utvecklas verkligheten efter de priser som faktiskt gäller på marknaden och efter vad man tror faktiskt kommer att gälla i framtiden. Då gäller inte några principuttalanden - hur kloka de än kan vara. Det är nu som regeringen måste känna ett tungt ansvar för att lägga fram skatteförslag som för utvecklingen i riktning mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Det behövs inte många långa utredningar för att veta i vilken riktning man måste gå. Det som behövs är i stället litet politiskt mod. Detta är avgörande för järnvägens utveckling, och jag hoppas att regeringen tar tillräcklig hänsyn till detta i den trafikproposition som har aviserats till våren 1998. I dagens debatt behandlar vi också frågan om statens köp av interregional persontrafik på järnväg. Från Folkpartiets sida har vi tidigare år beklagat att man bara har framskrivit beloppet år för år och sedan sett vilken upphandling som pengarna räcker till. Vi anser att principen för upphandlingen måste vara att man skall köpa upp den trafik som är samhällsekonomiskt lönsam samtidigt som den är företagsekonomiskt olönsam. Regeringen borde ta fram ett underlag utgående från denna princip, som för övrigt inte behöver begränsas till järnvägen. Moderaternas uppfattning i denna fråga förvånar mig, eftersom jag trodde att vi båda ville bygga på samhällsekonomiska kalkyler. Här har Lars Björkman i debatten sagt att man inte alls bör upphandla interregional persontrafik på järnväg från år 1999. Men det skulle ju definitivt missgynna miljövänliga och trafiksäkra transportmedel och göra att vi tar för liten hänsyn till miljöskador och trafikolyckor. Fru talman! Inlandsbanan är en intressant järnväg med en spännande historia. Vi i Folkpartiet har sedan länge värnat om att den skall kunna användas för godstrafik, turisttrafik och persontrafik. Torsten Gavelin kommer strax att närmare behandla hur vi ser framtiden för Inlandsbanan. Fru talman! Jag står förstås bakom Folkpartiets reservationer till detta betänkande, men för att spara kammarens tid yrkar jag inte bifall till någon av dem.
Fru talman! Med viss förvåning noterar jag Lennart Fremlings inpass om vårt ställningstagande när det gäller att köpa upp den interregionala trafiken. Uppenbarligen bygger hans resonemang på att han inte lyssnade på vad jag sade. Jag sade att vi inte är beredda till detta innan den här metoden har prövats och givit utslag i fråga om vilka merkostnader man får om man stelbent håller fast vid att i alla lägen upphandla järnvägstrafiken i stället för att pröva alternativen. Det kan vara t.ex. busstrafik, taxibilar eller något annat som på några delsträckor kan klara de här uppgifterna. Intill dess har vi sagt att vi avvisar anslaget. Om Lennart Fremling tycker att det är en tokig väg kan jag bara nämna att vi med ekonomin som ledstjärna har konstaterat att vi måste våga prioritera de trafikslag som tillgodoser resenärernas behov med rimliga ekonomiska kostnader.
Fru talman! Det är alldeles uppenbart att svagheten i dagens trafikpolitik bygger på att vi inte tar tillräcklig hänsyn till miljöeffekter och trafikolyckskostnader. Här är det uppenbart att järnvägen missgynnas. Om man hade ett ordentligt underlag med samhällsekonomiska kalkyler skulle järnvägens kostnader inte alls bli så stora i förhållande till vägtrafiken. Därför drar jag slutsatsen att en utredning skulle landa på att man snarare borde satsa större belopp än de avsatta på denna trafikupphandling. Då menar jag att det på kort sikt måste vara fel att föreslå att detta belopp avskaffas. Den här upphandlingen skulle ju avskaffas enligt moderaternas förslag. Tvärtom kanske vi på sikt kan bli ense. Om man sätter rätt priser på miljö och trafiksäkerhet kanske vi kan komma dit. Vi är ju överens om att man inte bara behöver upphandla järnväg, utan man kan använda de här pengarna på annat sätt. Det som är viktigt är att man täcker upp där det skiljer sig mellan samhällsekonomisk lönsamhet och företagsekonomisk lönsamhet.
Fru talman! Jag är inte riktigt säker på att jag förstod Lennart Fremlings senaste inlägg. Vad han vill få fram är uppenbarligen att vi på något sätt skall belysa vilket transportalternativ som ur såväl ekonomisk som miljömässig synpunkt är det vettiga. Som jag uppfattar det är vi i grunden ganska överens om att det inte i alla lägen måste vara järnvägstrafik. I mitt förra inlägg talade jag om att vänta intill dess att nya upphandlingsformer har prövats och visat vilka merkostnader vi har. Det, Lennart Fremling, är väl ändå ett underlag i den här debatten för att diskutera om vi är beredda på den eventuella merkostnad det innebär att bibehålla järnvägstrafiken eller om vi vill använda ett annat alternativ. Det krävs inga sofistikerade samhällsekonomiska analyser för att ta ställning till den frågan. Det kan man göra vid en upphandlingsomgång i ganska enkla former.
Fru talman! Vi är överens med moderaterna om att det behövs ett utredningsunderlag. Men riktningen är ju uppenbar: Det tas för liten hänsyn till miljöskador och trafikolyckor, och då måste man gå in och täcka den här skillnaden. På kort sikt måste man se till skillnaden i fråga om de trafikrelationer där man har en samhällsekonomisk lönsamhet samtidigt som det är företagsekonomiskt olönsamt att köra för det företag som bedriver trafiken. Där måste samhället gå in och täcka upp kostnader för att trafik skall komma till stånd; annars får man ett samhällsekonomiskt ineffektivt transportsystem. Därför menar jag att det är uppenbart att man för de närmaste åren inte kan skära ned det här beloppet. Det skulle snarare höjas tills man har utrett i detalj var det bör ligga.

Fru talman! Jag kommer att ägna större delen av mitt anförande åt Inlandsbanan. Men jag vill ändå börja med att litet grand kommentera upphandlingen av interregional persontrafik och SJ:s prioriteringar och prispolitik. 1995/96 också utgångspunkt för nästa års upphandling. Det betyder att det inte är mindre pengar som skall användas till upphandlingen. Göteborg. Det ersätts med ett tåg som skall kopplas ihop och kopplas om i Ånge. Jag har ställt en fråga till kommunikationsministern om detta. Hon påstår att man som resenär inte kommer att märka någon skillnad. Men det är alldeles uppenbart att det är en klar försämring, inte minst för de studenter som utnyttjar det här tåget. Det kommer att bli ett tåg utan sittvagnar. Är man student är det inte alls ovanligt att man åker sittvagn trots att man åker hela natten. Samtidigt har man kommit fram till att efterfrågan blir större än kapaciteten under vissa tider på året. Därför har man beslutat att ge ett tilläggsuppdrag till en delegation som skall undersöka om man skall upphandla kompletterande nattågstrafik på övre Norrland när det är stor efterfrågan. Det här är självklart ingen bra lösning. För en vanlig resenär, som kanske åker vid helger och andra särskilda tillfällen, är det svårt att veta om det går ett tåg eller inte. Kombinerar man detta med det minst sagt krångliga rabattsystem som SJ nu har infört - att man måste vara ute sju dagar i förväg för att få utnyttja röd avgång - riskerar hela det här upplägget att leda till att färre resenärer orkar ta sig igenom byråkratin för att skaffa sig en tågbiljett. Det kommer att leda till att SJ får underlag för att ytterligare försämra den trafik som upphandlas. Så får det faktiskt inte gå till. Nu har ansvaret för järnvägen flyttats från riksdagen till regeringen. Då tycker jag att vi måste kunna kräva att regeringen ser till att SJ tar ett större ansvar för att öka antalet tågresenärer. Det är i och för sig bra att man med snabbtåg kan locka affärsresande från flyg till tåg mellan storstäderna. Men det är fel när det skall ske på bekostnad av vanliga passagerares möjlighet att utnyttja tågen. Det är precis vad som händer. Man använder samma summa pengar, men man flyttar dem från de sträckor som har ett något mindre trafikunderlag. Det är dock viktigt att de fungerar. Samtidigt är det extra viktigt att servicen fungerar vid större helger när det är ovana resenärer som åker. Då skall det sättas in extratåg. Jag tycker att vi har sett en hel del exempel den senaste tiden på hur det kan krångla till sig och att den service som SJ ställer upp med behöver en verklig översyn, så att man sköter sitt uppdrag. Sedan har vi Inlandsbanan. Vi tycker att det är positivt att regeringen tar ett steg framåt och faktiskt erkänner att Inlandsbanan har en strategisk betydelse för näringslivet i Norrlands inland. Det betyder också att man lyfter blicken litet grand och ser att det är viktigt för utveckling av boende och sysselsättning i de 15 kommuner som berörs, från Gällivare och ned till Mora. Nu är det dags att fortsätta, att ta ett steg vidare och diskutera hur den här viktiga resursen skall kunna utnyttjas och utvecklas. Först och främst tycker vi att Inlandsbanan måste behandlas som en sammanhängande transportled i hela sin längd. Det rör sig om 1 050 km. Det är en lång bana. Vi kan också konstatera att IBAB, det bolag som har jobbat med den, faktiskt har utvecklat Inlandsbanan till en mycket väl fungerande kommunikationslänk. Man har gjort en lång rad förbättringar, och man har ökat godstrafiken med 150 %. Man driver också en hel del viktiga utvecklingsprojekt. Det är också värt att notera att IBAB inom ramen för banunderhåll har lyckats rusta upp fler sträckor än som ursprungligen var meningen på grund av att man har haft lägre kostnader. Därför tycker vi att det är viktigt att regeringen får i uppdrag att tillsammans med berörda kommuner lägga fram en utvecklingsplan för Inlandsbanan. Man bör särskilt titta på hur regionens transportbehov klaras, hur man utvecklar turismen och hur banan skall kunna spela en viktig roll i energiförsörjningen. I motsats till regeringen tycker vi att den utvärdering av IBAB:s verksamhet som gjorts visar att företaget är effektivt och billigt när det gäller banunderhåll. Dessutom har man visat ett mycket större intresse för att utveckla den här bansträckan till en bra och attraktiv transportled i inlandet än vad andra järnvägsparter har gjort. Därför behöver man pröva ytterligare möjligheter att förbilliga banunderhållet och utveckla detta. Det finns också mycket starka skäl att skapa ett sammanhållet järnvägssystem med icke-elektrifierade banor i Sveriges inland. Enligt vår uppfattning är IBAB den mest lämpade parten att förvalta och utveckla ett sådant system. Man behöver titta närmare på hur södra Inlandsbanan, Kristinehamn-Mora, och alla Inlandsbanans tvärbanor skall kunna överföras till samma företag, så att man kan få en helhetssyn. Om man sedan tittar på persontrafiken finner man att det är uppenbart att det tioåriga avtalet mellan staten och länstrafikbolagen har bidragit till att det i dag inte finns några förutsättningar att bedriva reguljär persontrafik på den här banan eftersom det går bussar parallellt. Det man kan se är att sedan man slöt avtalet har busstrafiken fått betydligt färre resenärer än vad SJ:s motorvagnar hade innan avtalet trädde i kraft. Om man räknar ihop detta får man fram att varje bussresenär i dag subventioneras med 470 kr. Det är alldeles uppenbart att det krävs en bättre samordning av persontrafiken i framtiden, både när det gäller busstrafik och annan kollektiv persontrafik. Efter att avtalstiden har gått ut, år 2001, borde det som vi ser det finnas förutsättningar att bedriva en reguljär persontrafik också per tåg, givetvis i samarbete med busstrafik. Det skulle också förbättra möjligheten att driva en rationellare och mer attraktiv turisttrafik på Inlandsbanan. I dag är det en mycket kort period på sommaren som man bedriver den här turisttrafiken. Själv var jag i Leksand i början av augusti och tänkte att jag skulle utnyttja möjligheten att åka sträckan Mora-Östersund med Inlandsbanan. Men då hade man lagt ned verksamheten för säsongen. Det är ju synnerligen olämpligt med tanke på att väldigt många människor i Centraleuropa har sin semester just i augusti. Fru talman! Inlandsbanesatsningen är också en del av kampen för arbetstillfällen. Det är allmänt känt att Norrlands inland har en svag arbetsmarknad och en oroande befolkningsutveckling. Den direkta sysselsättningseffekten vid Inlandsbanan kan man kanske uppskatta till 150-200 arbetstillfällen. Men den utvecklingsplan som IBAB har tagit fram förväntas kunna ge kanske 1 600 arbetstillfällen per år under 3 5 år, beroende på hur lång tid projekten tar att genomföra. Det här är ju väldigt viktiga arbetstillfällen. I en del av landet med många små samhällen och mycket glesbygd är varje arbetstillfälle värdefullt. Vi är också överens med regeringen om att de kulturhistoriska värdena är betydande när det gäller den verksamhet som är förknippad med Inlandsbanan och att det är en viktig kulturmiljö som Inlandsbanan utgör. Det är också så att Riksantikvarieämbetet har ansett att hela banan bör bevaras och få ett kulturhistoriskt skydd. Ibland får man en känsla av att vi inte riktigt förmår uppskatta de kulturhistoriska värden som vi lever mitt i. Man kan också se att den ökade roll som biobränslen förväntas spela när det gäller framtida energisystem och den mängd energiråvara som faktiskt finns längs banan kan innebära att den får en nyckelroll vid omställningen av energisystemet. Om man vågar vara litet visionär skulle man kanske också kunna tänka sig att tågen i framtiden kan drivas på ett annat sätt än med diesel och därmed minska miljöbelastningen. Man kan också se att järnvägstrafiken i norra Sverige och i en framtid trafiken mellan nordvästra Ryssland och norska hamnar kan leda till att Inlandsbanan blir intressant vid en möjlig transittrafik. På riksväg 45 transporteras i dag ca 120 000 ton på långtradare. Det motsvarar ungefär 25 lastbilar per dygn. Det är inte oväsentligt om man kan överföra en del av den lasten på järnväg. Det finns också planer på att inrätta en frihamn i Mo i Rana, vilket ökar behovet av kombitransporter och omlastning, t.ex. i Storuman, och en upprustning av banan Östersund-Trondheim. Mer tunga och skrymmande transporter på järnväg kommer att kräva att man kan ha högre axeltryck i framtiden. Därför är det viktigt att hela banan får en upprustning till 22 1⁄2 Sedan bör man fortsätta att analysera hur man skall kunna utveckla den svagaste delen av banan, som i dag är Arvidsjaur-Gällivare, och hur man skall kunna rusta upp den för att på ett bättre sätt klara av godstrafik. Sträckan Arvidsjaur-Jokkmokk är därvidlag den verkliga flaskhalsen. I dag klarar man axeltryck upp till 16 ton. Det behöver skapas en möjlighet att finansiera infrastrukturinvesteringar på Inlandsbanan med medel från anslagen för investeringar. Fru talman! Man får skynda sig för att på tio minuter hinna säga det som skall sägas, men jag hoppas att de argument som jag har redovisat skall leda till att regeringen tänker om på ytterligare några punkter.

Fru talman! Jag skall fatta mig mycket kort, och det beror i huvudsak på att Ragnhild Pohanka för Miljöpartiets räkning kommer att föra fram våra argument och vår syn på Inlandsbanans framtid. Jag skall bara mycket allmänt och mycket kortfattat förklara anledningen till några av våra motioner och reservationer vid betänkandet. Jag vill börja från början och säga att det är Miljöpartiets ambition att påverka utvecklingen i miljövänlig riktning. Anledningen till att jag säger det är att vi i Miljöpartiet inte tar någon trafikprognos för given som en sanning utan aktivt verkar för en förändring. Vårt mål för förändringen av systemet är väldigt klart. Det har tidigare i debatten talats om våra förslag till nedskärningar av anslaget till nyinvesteringar i vägar. Tyvärr har man allmänt i debatten om miljöförändringar i transportsystemen tenderat att mena att den som är miljövän skulle vara kommunikationsfientlig. Det är väldigt orättvist och missvisande. Det finns inget annat parti i riksdagen som satsar så mycket på infrastrukturer som Miljöpartiet. Det gör vi för att erbjuda människor och företag vettiga alternativ till de miljömässigt sämre alternativen. Det är sedan länge känt att vi vill satsa på nya spår och bärighetshöjande åtgärder, på kapacitetsökning i de fall där det finns spår men där dessa har hög belastning, på regionala snabbspår och på andra väldigt angelägna åtgärder. det absolut energieffektivaste transportslaget. Av den anledningen föreslår vi en kraftig ökning av nyinvesteringar i förhållande till regeringens förslag. Vi vill att upphandling av viss olönsam trafik inte skall ske bara med regionalpolitisk motivering. Vi menar att det i samhällsekonomiska beräkningar är minst lika intressant med en miljömässig motivering. Denna skall alltså inte stå i motsats till de regionalpolitiska skälen utan vara ett komplement i den sammanvägda bedömningen. Jag och Jarl Lander hade förra gången som det här kom upp en liten dispyt om detta. Jag vidhåller att miljö bör genomsyra alla taktiska beslut och upphandlingar inom trafikpolitiken. Jag hoppas att Jarl Lander har bytt åsikt sedan förra året - jag ser att han skrattar, men hoppas kan man alltid göra. Det är vid denna upphandling inte bara fråga om sådana fördelar som det har talats om tidigare, t.ex. beträffande behovet av nattåg, utan det gäller även behovet av att skapa bra och effektiva transportslag på dagtid. Jag tänker framför allt på arbetspendlingen. Sträckan Sundsvall-Östersund är ett bra exempel på att man kan knyta ihop en hel region med en effektiv arbetspendling. Den är inte företagsekonomiskt lönsam, men den har oerhört stor betydelse för regionen i fråga. Förhoppningen är den att spårtrafiken skall bli ett bra arbetspendlingsalternativ. Detta är också en viktig regionalpolitisk satsning. I den regionalisering som just nu sker i Europa tenderar vissa regioner att bli avfolkade och utslagna, om man inte kan knyta samman viktiga punkter inom respektive region. Vi ser nu att Mälardalsregionen expanderar och att Örestad växer. Oavsett vad man tycker om det är det något som händer. Låt oss då satsa på sådan spårtrafik som gör att vi kan stärka de regioner som i dag ligger litet avsides. Där spelar upphandlingen av den s.k. olönsamma trafiken en mycket viktig roll. När det gäller Banverket skulle jag först vilja säga att det är väsentligt att det kan bygga upp en stark och kompetent organisation för att klara det investeringsprogram som vi, i viss mån regeringen och även utskottsmajoriteten föreslår. Vi vill dock gå litet längre. Vi föreslår därför en ökning av Banverkets totala anslag för att det skall kunna hålla takten uppe. Både vid en expansion av Banverket och för det fall att en sådan inte sker är det oerhört viktigt att man där förbättrar sin jämställdhetsstatistik. Det är rent pinsamt att en så stor myndighet som Banverket bara har 11 % kvinnor. Jag vill verkligen protestera mot det och hoppas att man tar krafttag mot denna negativa situation. Det har under hösten talats mycket om Hallandsåsen, och det är väldigt bra, men vi bör också ha i åtanke att Banverket i många situationer använder kemikalier, t.ex. för sprängning. Det är viktigt att den miljöpolicy som Banverket har fått genom ett riksdagsuppdrag som gäller sedan den 1 januari 1997 inte bara är en läpparnas bekännelse och vackra ord. Det har framkommit vid de hearingar och samtal som vi har haft med ledande personer inom Banverket att den miljöpolicy som man upprättat inte följdes i fallet Hallandsåsen. Vi menar att det är viktigt att understryka betydelsen av att utveckla sektorsansvaret för miljön. Detta skall inte bara vara kosmetika, utan det skall verkligen vara något som efterlevs. Vi håller med om att det är en allvarlig trend när det gäller SJ:s negativa resultat och ekonomiska mål. Vi skulle gärna vilja se en trafikökning som en lösning på SJ:s problem. Vi är glada över att utskottet i sin behandling av SJ:s ekonomiska mål nämner att en ökning på intäktssidan till följd av en trafikökning skulle kunna vara positiv. Detta tolkar i varje fall vi så att utskottet inte vill ha stora prisökningar för att de ekonomiska målen skall klaras. Vi tycker att detta är underförstått. Jag yrkar än en gång bifall till de motioner som jag tidigare har yrkat bifall till. Ragnhild Pohanka kommer närmare att utveckla våra argument.
Fru talman! Det beslut som riksdagen tog 1993 om satsningar på järnvägar är historiskt sett betydelsefullt. Genom en genomarbetad plan för investeringarna och en hög investeringstakt kommer det under den närmaste tioårsperioden att skapas förutsättningar för järnvägen att återerövra ställningen som ett av de främsta transportmedlen för såväl personer som gods. Men det som gjorts räcker inte. Effektiviseringen av järnvägstrafiken, som på allvar tog sin början i och med 1988 års trafikpolitiska beslut, måste fortsätta. Den ökade konkurrensutsättningen och omstruktureringen av verksamheter inom järnvägssektorn liksom avregleringen måste drivas vidare med full kraft. Med tanke på järnvägens fördelar på miljö och trafiksäkerhetsområdet är det av stort samhällsekonomiskt värde att mer av framför allt de långväga och tunga godstransporterna flyttas över till järnvägen. Också de kapacitetsproblem som kännetecknar den inomeuropeiska flygverksamheten och delar av vägtransporterna talar för att järnvägen kommer att öka i betydelse. Likaså måste drifts och underhållsverksamheten inom järnvägssektorn effektiviseras högst avsevärt. Skattebetalarna svarar via statsbudgeten för 75-80 % av kostnaderna för drift och underhåll medan de som utnyttjar järnvägen svarar för 20-25 %. Effektivisering är således nödvändig såväl i ett statsfinansiellt perspektiv som i ett konkurrensperspektiv. Samtidigt är det nödvändigt att järnvägen sänker sina priser i förhållande till övriga transportslag för att vara konkurrenskraftig. Det effektivaste sättet är sannolikt att egenregiverksamheten när det gäller drift och underhåll avvecklas och i stället av Banverket handlas upp på en fungerande marknad bestående av flera aktörer. Fru talman! Som här i kammaren är väl bekant har vi i Sverige ett "minibanverk" - IBAB, eller Inlandsbanan AB - som är banhållare för den ca 105 mil långa banan mellan Mora och Gällivare med några mindre tvärbanor. Det har också bevisats att IBAB på ett mycket effektivt sätt klarat att underhålla nästan hela Inlandsbanans längd med de pengar som var avsedda för vissa godssträckor. IBAB har visat att man är mogen att anförtros större och mer omfattande uppgifter. Från Kristdemokraternas sida föreslår vi därför att IBAB anförtros uppgiften som banhållare för ett helt sammanhållet system med icke-elektrifierade banor i Sveriges inland. Vi menar att det snarast, bl.a. av effektivitetsskäl, måste bli möjligt för IBAB att överta ansvaret för Inlandsbanans södra del mellan Kristinehamn och Mora. Dessutom är det naturligt att samtliga tvärbanor också överförs till IBAB. Verkligheten är den att sedan IBAB efter riksdagens beslut i december 1992 övertagit förvaltandet av Inlandsbanan har den utvecklats till en väl fungerande kommunikationslänk mellan inlandets näringsliv och exportmarknaden. Man har genomfört en hel rad förbättringar längs banan, och godstrafiken har ökat med 150 %. Dessutom driver IBAB ett antal viktiga utvecklingsprojekt bl.a. på miljöområdet. Dessa utvecklingsprojekt skulle kunna vidareutvecklas till ett hela inlandets miljöprojekt med Inlandsbanan som bas. Framtiden kräver samordnande, miljövänliga och säkra transportsystem. Norra Sveriges inland är vårt lands råvarutätaste område och är av stor betydelse för miljömässiga godstransporter i framtiden. Det är godstransportsystem som är nödvändiga för ett aktivt och expanderande näringsliv. Inlandsbanan går dessutom genom ett av Europas viktigaste orörda naturområden. Det är ett område som har stora utvecklingsmöjligheter när det gäller den framtida turistnäringen. Luftföroreningar som orsakas av godstransporter med tunga lastbilar från området skulle minskas kraftigt med fullt utnyttjande av Inlandsbanan för godstransporter. Försök med att bygga om diesellok till etanoldrift pågår. Den aviserade stängningen av en kärnkraftsreaktor kommer att medföra ökad efterfrågan på biobränsle och ett ökat tryck på bra och miljövänliga transporter mellan norra och södra Sverige. I inlandet finns en inhemsk råvara i form av biobränsle. Detta om något talar för en upprustning av kvarvarande bandelar som ett alternativ till utbyggnad av fossilgasledningar. Glesbygdsverket föreslår just att staten borde satsa på en utveckling av Inlandsbanan baserad bl.a. på turism och transport av biobränslen. Enligt verket kan godstrafiken öka fyra till fem gånger ytterligare. Möjligheten att bygga en etanolfabrik vid banan bör dessutom utredas, anser Fru talman! Sedan hösten 1996 har godsvolymen och antalet vagnslaster ökat markant på Inlandsbanan. Naturligtvis innebär detta att också behov och kostnader för banunderhåll ökar. Detta bortser regeringen och utskottet från när man begränsar banunderhållsmedlen till 50 miljoner kronor på årsbasis. Behovet är i verkligheten åtminstone ytterligare 10 miljoner. Det är för övrigt anmärkningsvärt att man i utskottsarbetet med vetskap om detta inte klarat en överenskommelse om att ur befintliga medel - som det ju handlar om - skjuta till ytterligare medel. Det handlar ju ändå inte om att tillskjuta några nya pengar utan enbart om att inom befintlig ram göra en mindre omfördelning för att rädda denna möjlighet. I stället tvingas IBAB nu troligen att skära ned personalstyrkan till ett minimum längs hela banans sträckning. Det är sannerligen ingen angenäm uppgift i vårt lands hårdast drabbade arbetslöshetsområde. Utöver de sparsamma medel till marknadsföring av turisttrafiken som kommunerna bidrar med finns inga ytterligare medel. När det gäller fortsatt upprustning av Inlandsbanan tycks utskottet inte riktigt ha förstått att de diskussioner som IBAB haft med NSB, Norges Statsbaner, i första hand gäller transporter mellan Trondheimsområdet och Nordnorge. Varför denna långa omväg över Norra stambanan, som redan är överbelastad? Det är anmärkningsvärt att utskottsmajoriteten inte ser möjligheterna utan koncentrerar sig på ett antal hinder. Analyser som gjorts när det gäller det totala transportarbetet mellan Nordnorge och Osloområdet visar att stora och tunga godsmängder går på långtradare genom Sverige på riksväg 45 ned till Östersund och vidare mot Trondheim och också till norra Dalarna och över gränsen den vägen in i Norge. Regeringen måste noga överväga om inte även bandelarna Arvidsjaur-Gällivare och Sveg-Brunflo kan genomföras som ett EU-projekt för att på sikt möjliggöra godstrafik med 22 tons axeltryck på hela Inlandsbanans sträckning. Då skapas nya förutsättningar och nya möjligheter. På detta sätt skulle också en naturlig avlastningsmöjlighet för Norra stambanan skapas. Framtiden och miljön kräver av oss att se möjligheterna och inte förblindas av några hinder. Fru talman! Det är ändå glädjande att regeringen ändrat inställning och nu intar en mer positiv hållning till Inlandsbanan och klart uttrycker banans betydelse för näringslivet i inlandet. Detta får vi ta fasta på, och inlandskommunerna kommer med säkerhet att återkomma till regering och riksdag i samband med den regionalpolitiska propositionen och budgetarbetet inför år 1999. Regeringen har dessutom möjlighet att ytterligare lyfta Inlandsbanan och inlandet i samband med den nya stora infrastrukturproposition nästa år som vi väntar på med spänning. När det gäller persontrafiken är det inlandskommunernas intention att fortsätta redan upptagna samtal med trafikhuvudmännen i berörda län om den framtida persontrafiken längs banan efter det att länstrafikbolagens avtal med staten går ut år 2001. Länstrafikhuvudmännen och staten har då att ta ställning till ett nytt avtal för ersättningstrafiken längs Inlandsbanan. Det får väl ändå anses som självklart att regeringen och riksdagen har ett intresse av att även inlandskommunerna och IBAB är med i sådana samtal. Regeringen är för övrigt avtalstecknande part med trafikhuvudmännen när det gäller det nuvarande avtalet. Inte förrän vid ett sådant tillfälle kan en överenskommelse mellan parterna om hur den fortsatta persontrafiken skall se ut komma till stånd. Fru talman! Vi Kristdemokrater står bakom alla våra yrkanden och reservationer, men jag nöjer mig här med att yrka bifall till reservationerna 12, 14 och

Fru talman! Vi har fått vissa signaler om att vi bör vara färdiga i dag med behandlingen av detta ärende. Jag skall därför försöka att fatta mig så kort som möjligt, men jag måste ändå kommentera betänkandet som sådant. Visst har det hänt mycket positivt inom SJ och dess organisation på senare tid. Det ger naturligtvis utrymme för önskemål utifrån en mängd olika åsikter om hur järnvägstrafiken skall fungera här i landet. Det skulle naturligtvis finnas all anledning i världen till en lång debatt om järnvägens förutsättningar och dess framtid. Fru talman och värderade ledamöter av denna kammare! Här har nu representanter för utskottet - och nu även jag påpekat att det pågår ett arbete inom Kommunikationsdepartementet som skall leda till en ny trafikpolitisk proposition. Vissa av er andra har också nämnt det. Vi förväntar oss att det händer någonting i och med den. Innan den kommer finns ingen anledning att nu gå in på detaljstyrning eller i detaljdiskussioner som rör trafiken och vilka åsikter som vi har med anledning av denna trafik. Därför får Elisa Abascal Reyes vänta till våren för att höra om jag har bytt några åsikter vad gäller miljöaspekten och trafikinvesteringarna. Detsamma måste jag säga till Lars Björkman. Han får vänta till våren och se vilka förslag som kommer i den trafikpolitiska propositionen om eventuella avregleringar för långväga busstrafik osv. Vi kan inte ta den diskussionen i dag när beredning av denna fråga pågår. Dessutom ligger för beredning en ny treårsplan för infrastrukturinvesteringar. Också det motiverar att vi i dag inte i en budgetdebatt säger på vilka sträckningar vi skall ha nya investeringar. Vi kanske nu får konstatera att det pågår ett stort antal infrastrukturinvesteringar på järnvägsområdet. Låt oss gemensamt se till att vi fullföljer dem på ett för samhället hållbart och uthålligt sätt. Många har kommenterat Inlandsbanan. Det finns säkert mycket att säga om den. Jag konstaterar nu att det som vi socialdemokrater har sagt sedan länge fullföljs i det här förslaget. Inlandsbanan är en mycket värdefull trafiklänk för godstrafiken i det här landet. Vad gäller persontrafik och turistverksamhet har regeringen sagt att detta är frågor som man själv skall klara ut i regionerna. Utskottets majoritet är också överens om det, och även regionerna vill jag påstå. Hur dessa regioner skall hantera sin länstrafik och sin turistiska verksamhet är ingenting som riksdagen skall styra. Fru talman! Nu konstaterar vi att trots kraftigt förändringsarbete inom SJ har företaget inte lyckats uppnå de ekonomiska mål som riksdagen tidigare lagt fast. SJ beräknas inte heller klara av det under kommande budgetår. Vi socialdemokrater tycker dock att avkastningskravet på 7 % och soliditetsmålet på 30 % ändå kan få ligga kvar som en målsättning. Vad som behövs nu är att SJ konsoliderar sin ekonomi och att det omstruktureringsprogram som har inletts fortsätter. Då kan man snabbare nå målet. Jag instämmer i litet av det som Elisa Abascal Reyes säger, nämligen att företaget också måste finna mer intäkter. Utskottsmajoriteten, och hela utskottet, tycker att SJ måste finna nya grepp. Det räcker inte med att höja biljettpriser eller så för att öka inkomsterna. Det är vi i princip motståndare till. Nu har det ändå skett ett skifte inom SJ. Jag tror alltså att vi får avvakta och se vilka resultat den nya ledningen kommer till för klara detta på ett förståndigt sätt. Man kan säga mycket om järnvägens förutsättningar här i landet. Jag vill avsluta med några ord angående den interregionala trafiken. Problemet är att järnvägstrafik är dyr. Problemet är också att Sverige är ett långt och glest befolkat land. Likafullt tycker vi att vi skall kunna åka tåg till alla platser. Det är icke realistiskt. Jag vill peka på att för kommande budgetår upphandlas i stort sett samma trafik som hittills. Dessutom förstärker SJ det hela genom extra upphandlingar vid högtrafiktillfällen. Vi får återkomma även till den här frågan, eftersom denna typ av frågeställning också ingår i det underlag som Kommunikationskommittén har tagit fram med anledning av sin beredning. Och vi avvaktar, som sagt var, den trafikpolitiska propositionen som kommer under våren nästa år.

Jag hälsar regeringens företrädare välkomna. Följande statsråd kommer att delta i dagens frågestund: Freivalds, socialminister Margot Wallström, statsrådet Leif Blomberg, arbetsmarknadsminister Margareta Winberg, försvarsminister Björn von Sydow och statsrådet Thomas Östros. Statsministern besvarar allmänpolitiska frågor. Övriga statsråd besvarar frågor inom sina respektive ansvarsområden inom regeringen.
Fru talman! Jag har en fråga till försvarsministern som kanske inte direkt anknyter till det som vi nu talar om timma för timma. Vi fattade för ett år sedan ett försvarsbeslut som naturligt nog inkluderade en säkerhetspolitisk syn för de närmaste fem åren. Min fråga blir då: Vad avser försvarsministern göra i det nu turbulenta läget så att inte den säkerhetspolitiska grundsyn vi då lade fast kommer i kläm i den här situationen? Är det rent av så, försvarsministern, att den säkerhetspolitiska synen är styrande för en del av de åtgärder som eljest skulle kunna vara aktuella att ta till i det uppkomna läget?
Fru talman! Det pågår ett arbete inom Försvarsberedningen som har börjat gå in i slutfasen. Där belyser man säkerhetsutvecklingen i Europa under perioden efter det att riksdagen har fattat sitt beslut. Jag är underrättad om att man avser att publicera ett betänkande i mitten av februari. Därigenom kommer vi att få en bra uppdatering av hur vi kan betrakta den säkerhetspolitiska utvecklingen i Europa. Man kan väl ändå säga att året 1997 har inneburit en stabilisering, en stadfästning, av många av de positiva utvecklingsdrag som varit för handen under senare tid.
Fru talman! Det här var inte så mycket till svar på frågan, försvarsministern. Dessutom lägger det en annan mycket allvarlig syn i dagen. I nyss nämnda säkerhetspolitik har konstaterats att det troligen inte är något krig i sikte ens vid horisonten. Men lustigt nog har vi ett rullande säkerhetspolitiskt arbete i Sverige. Det är ju egentligen inte ägnat att ge stöd åt att det var en klok politik som lades fast när vi lade fast försvarsorganisationen förra året. Att nu åberopa det som ett stöd för att vi nog skall frisera detta så att vi får en säkerhetspolitisk syn som passar till de åtgärder vi kommer att vidta är verkligen att sätta bocken till trädgårdsmästare. Avser försvarsministern att se till att den grundläggande syn vi lade fast verkligen inte rubbas av det turbulenta läget? Det var det som var frågan.
Fru talman! Den syn som finns med i riksdagens beslut är enligt min uppfattning en mycket modern hållning. Den bygger på en anpassningsprincip. Den i sin tur bygger på en kontinuerlig, och man kan väl säga skärpt, uppmärksamhet på den säkerhetspolitiska utvecklingen. Det är en modern princip, och jag anser att det är fullt möjligt att göra den ännu mera begriplig genom att vi förklarar den tydligare. Jag kan medge att i en del av de texter som har funnits på försvarsområdet har inte detta framgått alldeles enkelt. Däremot vågar jag säga att i hållningar och ställningstaganden har denna princip på ett bra sätt genomlyst den försvarspolitik som vi är i färd med att genomföra. Jag förutser att anpassningsprincipen därför har framtiden för sig.
Fru talman! Min fråga riktar sig till socialminister Margot Wallström. Den är föranledd av inrikesministerns kritik mot Socialstyrelsens rapport om äldreomsorgen. Jag vill fråga socialministern om hon ställer sig bakom inrikesministerns kritik av den här rapporten och vad det har för konsekvenser för Socialdepartementets arbete i frågan.

Fru talman! Jag tolkar detta så att Socialdepartementet och regeringen har tagit Socialstyrelsens rapport på allvar och tillmäter den stor tyngd. Då vill jag fråga statsministern hur man i fortsättningen löser den här typen av konflikter mellan två medlemmar av Regeringskansliet så att det inte blir dubbla budskap ut till allmänheten i en så här viktig fråga.
Fru talman! Jag tror faktiskt att Jörgen Andersson själv klarade ut den här saken redan i måndags eftermiddag i ett pressmeddelande. Där gjorde han väldigt klart hur han såg på Socialstyrelsens roll och Socialstyrelsens utvärdering. Där fanns ingenting som helst i övrigt att önska vad gäller klarhet. Sedan har regeringen i dag tydligt markerat att vi tar allvarligt på kritiken och på den diskussion som förs runt omkring i landet och att det beslut som vi har fattat om att tillföra ytterligare pengar till vården, skolan och omsorgen är ett välgrundat beslut.

Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet tillika skatteministern Thomas Östros. Det är en sak som oroar mig mycket. Det finns olika perspektiv i alkoholdebatten. Det är viktigt att folkhälsoarbetet, punktskattesystemet och upplysningsarbetet samverkar på olika sätt.

Fru talman! Det är ingen tvekan om att vi har ett problem med smuggling av både alkohol och tobak. Det är på många sätt ett gemensamt europeiskt problem. Detta pågår i flera av medlemsländerna i Europeiska unionen. Det har naturligtvis i grund och botten att göra med den fria rörligheten av varor och de kontrollmöjligheter som finns. Jag delar den oro som Ronny Olander känner. Jag delar också den uppfattning som han har när han menar att smuggling och grov kriminalitet inte i första hand skall bekämpas med skattesänkningar. Detta skall bekämpas med bättre redskap för att ta fast smugglarna. Under våren kommer regeringen att lägga fram en proposition med en rad åtgärder för att skärpa lagstiftningen och klargöra lagstiftningen i vissa fall för att ge myndigheterna bättre möjligheter att bekämpa smugglingen. Samtidigt handlar det naturligtvis också om opinionsbildning. Socialministern förbereder ett arbete för just opinionsbildning när det gäller att klargöra att om man köper svartsprit och svartcigaretter är det också ett sätt att stödja grov kriminalitet med de konsekvenser det får.
Fru talman! Jag delar den uppfattning som skatteministern ger uttryck för om vad som är viktiga faktorer inte minst i upplysningsarbetet. Man kan dock inte komma ifrån att vi befinner oss i en situation där vi också bör fundera på att vi tappar skatteintäkter i storleksordningen 3-5 miljarder. Den obeskattade spritkonsumtionen kommer kanske att utgöra hälften av den totala spritkonsumtionen hos svenska folket. Det som också oroar mig är att nya konsumtionsmönster börjar utvecklas i samhället där detta kan utgöra en fara.
Fru talman! Jag delar Ronny Olanders uppfattning i den frågan. Det behövs både åtgärder avseende punktskattekontrollen och åtgärder när det gäller opinionsbildningen. Det behövs också gemensamma europeiska åtgärder. Det handlar bl.a. om transittrafiken inom Europa där varor försvinner på vägen och dyker upp i länder som har högre skatt än andra länder. Vi behöver således arbeta på flera fronter för att komma till rätta med det här problemet.
Fru talman! Det gäller problematiken med smuggelsprit och minskade skatteintänkter. Är detta orsaken till att regeringen nu vill öppna för lördagsöppet, något som oroar mig väldigt mycket? Jag menar att det finns stora risker för att lördagsöppet leder till att fler kvinnor och barn blir misshandlade i hemmen. Är alltså de minskade skatteintäkterna skälet till att man vill öppna för lördagsöppet?

Fru talman! Jag gör tolkningen att här väljer regeringen mellan den ståndpunkt som handlar om förtroendet för Systembolaget - det gäller då öppethållande och service till allmänheten - och ståndpunkten att vi på det här området måste värna ungdomars och kvinnors liv i hemmen. Jag beklagar att man i första hand väljer serviceinriktning, inte tryggheten för nämnda grupper.

Fru talman! Jag kommer ihåg vilken lättnadens suck kvinnor i min omgivning drog när just lördagsstängt infördes. De här kvinnornas och barnens möjligheter att slippa en helg med stryk ökade faktiskt då, vilket också visade sig i och med den försöksverksamhet som skedde innan man bestämde sig för att stänga Systemet på lördagar. Enligt jämställdhetsdirektivet skall konsekvenserna för kvinnor och män granskas och redovisas innan förslag läggs fram. Har socialministern för avsikt att i ett jämställdhetsperspektiv granska ett eventuellt förslag om att slopa lördagsstängningen på Systembolaget?
Fru talman! Hur i all världen har socialministern tänkt sig att få ned totalkonsumtionen av alkohol i enlighet med riksdagens beslut om att minska den med 25 % till år 2000? Det har ju inte hänt någonting sedan 1984. Det beslut som socialministern nu "luftar" skulle innebära att totalkonsumtionen går upp. Det är mycket alarmerande.
Fru talman! Jag skulle vilja fråga om en uppgift som förekommit i medierna, nämligen att socialministern vill välja Skåne som försöksområde. Skåne har ju redan i dag i princip lördagsöppet genom sin närhet till Köpenhamn/Danmark. Är det riktigt att Skåne skall väljas? Hur skall man i så fall följa upp för att kunna se konsekvenserna av ett sådant här försök? Borde det inte vara bättre att som försöksområde välja ett område där det verkligen går att göra mätningar?
Fru talman! För ett par veckor sedan kom en utredning som visar att gruppen tonåringar med grava alkoholskador ökat med 65 %. Orsaken uppgavs med största sannolikhet vara ökad tillgänglighet. Vilken roll spelar den här ungdomsgruppen för regeringen när beslut tas om ökad tillgänglighet genom lördagsöppet?

Fru talman! Socialministern nämnde jämförande studier. Då vill jag skicka med en varningens ord. Är det etiskt riktigt att ha en försöksverksamhet som går ut på att mäta t.ex. ökningen av misshandel bland kvinnor och barn, en försöksverksamhet som kan resultera i detta? Jag fick inget svar på om det skall göras någon granskning i ett jämställdhetsperspektiv ifall regeringen lägger fram ett sådant förslag.
Fru talman! Socialministern talar om ett försök i Skåne. Jag är från Skåne. Det ligger nära Danmark. I Danmark har det gjorts ett fullskaleförsök, i hela landet, med ökad tillgänglighet. Det har inneburit ökad totalkonsumtion och en kortare medellivslängd.
Fru talman! Jag är litet förundrad över att vi nu måste anpassa oss utifrån att vi ingenting kan göra, för omvärlden styr. I EU-omröstningen var det en självklarhet att vi även fortsättningsvis skulle kunna bestämma över vår socialpolitik. Nu tycks det vara ett helt annat ljud i skällan. När det gäller uppföljningen i kommunerna har vi sett hur mycket i vårt välfärdssystem håller på att raseras, hur man inte ens kan följa upp hur de gamla har det, hur barnen har det i skolan osv. Jag är mycket orolig. Kommer verkligen regeringen att tillskjuta ekonomiska resurser för kommuner att följa upp detta?

Fru talman! Jag har en fråga till försvarsministern. Under de senaste två månaderna har kännedomen om de ekonomiska problemen i Försvarsmakten vuxit parallellt med att underskotten har vuxit. Jag undrar varför försvarsministern i fredags uppgav att frågan om Försvarsmaktens ekonomi inte kunde diskuteras i riksdagen därför att uppgifterna om bristerna i försvarsekonomin enbart antydningsvis cirkulerat och ÖB inte ställt sig bakom uppgifterna, när de redovisats för Försvarsdepartementet redan i början av oktober.
Fru talman! Det har förekommit en lång process under hösten när det gäller diskussionen om påstådda underskott. Jag kan göra några nedslag. Den 8 oktober fick jag en föredragning från en befattningshavare för Försvarsmakten om läget. Vi fann att det fanns många oklarheter. Statssekreteraren var i försvarsutskottet och redovisade de påstådda uppgifterna och sade att vi var redo att ge utskottet ytterligare information när tydlig sådan fanns att få. Den här diskussionen har förts i en arbetsgrupp mellan Försvarsdepartementet, Regeringskansliet och Försvarsmakten. Jag kan säga att jag hållits orienterad om uppgifter, men det har varierat fram och tillbaka när det gäller innehållet, omfattningen och inte minst vari de påstådda underskotten bestod, vad drivkraften var bakom. Först i slutet på förra veckan fanns det en skrift ingiven av en högre befattningshavare vid Försvarsmakten där det redovisades ståndpunkter. Jag gjorde i riksdagsdebatten den bedömningen att en debatt i Sveriges riksdag från regeringens sida bör ske med utgångspunkt i siffror och bedömningar som myndighetschefen har ställt sig bakom. Jag hade inte möjlighet att samråda med överbefälhavaren dagarna före riksdagsdebatten då han var på en utlandsresa.
Fru talman! Jag har inte fått klart för mig varför försvarsministern uppgav i riksdagsdebatten i fredags att ÖB inte personligen ställt sig bakom uppgifterna, när han personligen i försvarsutskottet den 21 oktober tillsammans med sin planeringschef redovisade vidden och innehållet i de brister som nu diskuteras.
Fru talman! Jag kan inte använda som underlag för ställningstaganden uppgifter som inte föreligger i form av skrivelser från chefen för Försvarsmakten. Någon sådan skrivelse förelåg inte. Jag kan säga att det har skett föredragningar både inför mig och försvarsutskottet, men jag och departementet har inte varit klara över innebörden i de möjliga utgiftsförändringarna. Ett ställningstagande måste ske på grundval av ett officiellt ställningstagande från chefen för Försvarsmakten. Jag har haft en diskussion. Som är väl känt från medierna kommer chefen för Försvarsmakten att i morgon inge sin slutliga bedömning av vad som har förorsakat förloppet, hans bedömning av hur det ser ut i dag och prognoser för de kommande åren.
Fru talman! Jag har respekt för att försvarsministern inte anser att det här underlaget är tillräckligt för ett ställningstagande. Men i riksdagsdebatten i fredags uppgav försvarsministern att det inte ens fanns underlag för en diskussion. Det tycker jag är mycket anmärkningsvärt i den försvarsdebatt som handlade om försvarets ekonomi under 1998 och då det uppgivits av överbefälhavaren personligen och hans medarbetare redan i försvarsutskottet den 21 oktober att det saknades 9,9 miljarder. Jag respekterar att försvarsministern inte kan göra något ställningstagande, men jag frågar ändå varför han inte var beredd att diskutera denna fråga vid riksdagens försvarsdebatt.
Fru talman! Jag läser i protokollet: "De uppgifter som har cirkulerat de senaste veckorna och månaderna om ytterligare stora uppgifter vill jag inte lägga till bas för en diskussion i dag i Sveriges riksdag, eftersom det ännu icke är utklarerat vari de består, hur stora de är och vad de har för karaktär." Vi hade en diskussion i frågan. Det är självklart möjligt. Vad jag klargjorde är att jag icke kan använda dessa siffror som en bas för diskussionen. En bas kommer att åstadkommas när chefen för Försvarsmakten inlämnar sin tjänsteskrivelse till regeringen, vilket han kommer att göra i morgon.

Fru talman! Ett av de beslut som fattades i fredags innebar bl.a. att den signalspaningsverksamhet som nu ligger på Malmen utanför Linköping skall flyttas till F 16 i Uppsala. För det här krävs investeringar på mellan 200 och 300 miljoner kronor utan att man får någon motsvarande besparing. Då skulle jag vilja fråga försvarsministern: Anser inte försvarsministern att ett sådant beslut nu borde stoppas och inte fullföljas med tanke på den ekonomi som försvaret har?
Fru talman! En av de punkter som den här och även den större diskussionen gäller är: Skall regeringen utgå från sifferuppgifter som lämnas av andra befattningshavare än chefen för Försvarsmakten, överbefälhavaren, när det gäller ställningstagande i budgetfrågor? Regeringens uppfattning är att det är chefen för Försvarsmakten eller den som han sätter i sitt ställe som avger det som är myndighetens bedömning. Överbefälhavaren har gjort en annan bedömning av den ekonomiska motiveringen för den här förflyttningen. Om ärendet om en nybyggnad aktualiseras som ett regeringsärende kommer jag att pröva ärendet för att se till att vi får en tillfredsställande - eller jag kan säga en bra - samhällsekonomisk och statsekonomisk effektivitet i ett sådant eventuellt investeringsbeslut.
Fru talman! I försvarsdebatten i fredags frågade jag försvarsministern när vi skulle få besked, hur stora de svarta hålen är och vad de får för konsekvenser för försvaret under 1998. Försvarsministern svarade då att han "inte haft samtal med överbefälhavaren under senare tid på denna punkt". Försvarsministern ville då inte föra en debatt om de uppgifter som cirkulerat utan enbart om uppgifter av en bråkdels storlek som redovisades i regeringens proposition. I går - bara fem dagar senare - kallades ÖB till krismöte hos försvarsministern och fick då 48 timmar på sig att ge ett utförligt svar. Min fråga är därför: Vad förväntar sig försvarsministern att ÖB på 48 timmar skall kunna lämna för svar som han inte, under de nio månader som kännedom om underskotten har förelegat, har kunnat lämna? Och varför begärde försvarsministern inte in dessa uppgifter före riksdagens beslut i fredags?
Fru talman! Som jag tidigare har sagt har det pågått diskussioner i veckor om karaktären på dessa uppgifter. Det har faktiskt icke ingivits en skrivelse där detta på ett för myndigheten i helhet gällande sätt har klarerats för regeringen. Överbefälhavaren var bortrest under en period i slutet av november. Därför var det inte möjligt för oss att ha ett rådrum. I går hade vi det, och jag frågade då när han kunde tänka sig att inkomma med en skrivelse som gav ett utförligare svar på en del av de frågor som var aktuella. Han förklarade att det var möjligt för honom att göra det till i morgon. Vi får se om överbefälhavaren själv, antingen i skrivelsen eller på annat sätt, berättar om hur han har arbetat för att få en klarhet om hur dessa frågeställningar har behandlats i högkvarteret. Det är möjligt att vi får ett svar. Det är i så fall hans sak att redovisa hur beredningsprocessen gått till i högkvarteret inför det ställningstagande som han anser sig kunna göra, muntligt genom en föredragning i går och skriftligt i morgon.
Fru talman! Om försvarsministern är medveten om att det kan röra sig om underskott i miljardklass, då kan jag inte föreställa mig att inte försvarsministern tycker att det är befogat att inkalla ÖB till samtal när så erfordras och i god tid innan riksdagen fattar beslut om försvarets budget för nästa år, som då inte skall vara rent fiktiva beslut.
Fru talman! Den 20 november fattade regeringen beslut om att avbryta utvecklingen av datorsystemet Sirius. Vi fann det då föranlåtet att i texten till beslutet säga: Under hösten har Försvarsdepartementet erfarit att Försvarsmakten bedömer den ekonomiska obalansen vara större än de 300-500 miljoner kronor per år som angavs i budgetunderlaget. Storleken är i dag inte känd då myndighetens arbete med att ta fram budgetunderlaget för år 1999 pågår, men enligt preliminära bedömningar från Försvarsmakten kan bristen vara mellan 1 och 2 miljarder kronor per år. Jag anser att det inte är ansvarsfullt att vidta åtgärder som leder till konsekvenser för försvaret, för de anställda och för alla som är berörda om man inte har ett precist underlag. Det hade vi icke så sent som den 20 november. Jag var ändå av den åsikten att projektet Sirius borde avbrytas, därför att det i sin förlängning innebar en ytterligare risk för en okontrollerbar kostnadsutveckling.
Fru talman! Detta är en följdfråga som eventuellt också involverar statsministern i hans egenskap av tidigare finansminister. Försvarets budgetöverskridanden är helt oacceptabla. Att låtsas som att det vore en nyhet för ledningarna i Försvars och Finansdepartementen att försvaret har en dålig kostnadskontroll och dålig kontroll över sin budget är lika oacceptabelt. Beslutsfattarna i Försvars och Finansdepartementen måste ha vetat om att försvarets planeringssystem och försvarets egen hantering av detta system under många år har medfört budgetöverskridanden och ständiga krav på mera pengar. Ansvaret för att statsbudgeten följs genom att det finns en fungerande budgetstyrning ligger inte hos ÖB. Det ansvaret ligger i sista hand hos de förra och de nuvarande ledningarna för Försvars och Finansdepartementen Thage G Peterson, Björn von Sydow, Göran Persson och Erik Åsbrink. Dessa ministrar skulle ha sett till att det hos myndigheten, försvaret, funnits ett fungerande system för kostnadskontroll, kostnadsuppföljning och budgetstyrning. Varför har inte den politiska ledningen i dessa två departement sett till att försvaret har haft ett fungerande system för budgetstyrning?
Fru talman! Det skall bli mig ett nöje att få ha en ödmjuk debatt med förutvarande statssekreteraren i Finansdepartementet, som på sin tid kanske hade en del att göra med underskotten i statsbudgeten.
Fru talman! Jag tror att statsministern hade gjort den retoriken mycket elegantare. Jag förstod att vi skulle återkomma till detta Bildt/Wibble-käpphästtema. Men jag vill påminna docenten i statskunskap och tillika försvarsministern om 5 § eller 6 § i regeringsformen där det står att regeringen styr riket. Så det vore väl bra om regeringen även i denna fråga styrde riket. Det är ju faktiskt värre just genom att Björn von Sydow säger sig veta att det under många år har varit svårt med budgetstyrning. Då blir det desto värre att han och finansministern inte har haft bättre koll på det system som har använts av Finansdepartementet för budgetstyrning. Jag medger gärna att det är svårt, men just detta faktum att vi alla har haft problem med försvaret under många regeringar skärper frågeställningen.
Fru talman! Jag hade faktiskt den ambitionen att försöka att göra en insats på det här området där andra kanske inte varit så framgångsrika. Jag ville därför gå in i detalj för att se vilka program som inte fungerar i enlighet med riksdagens beslut. Jag var inte nöjd med en översiktlig redovisning av ett antal möjliga miljarder. Jag ville ha svar på frågan: Var? Det visade sig att det sannolikt inte kommer att handla om alla program i morgondagens skrivelse. Vissa program är effektivare bundna än andra. Det är angeläget för mig att få se vilka lärdomar vi kan dra för att därigenom kunna åstadkomma ett riktigt budgetsystem som fungerar för försvaret. Det kan kanske t.o.m. vara av intresse för andra att ta till sig i sin verksamhet.
Fru talman! Det är ju regeringens ansvar att ta fram underlag inför ett försvarsbeslut. Förra året kom ÖB:s försvarsmaktsplan i mars, och därefter kom totalförsvarspropositionen i september till riksdagen. Min fråga blir då: Hur har regeringen analyserat sitt förslag till försvarsbeslut i förhållande till ÖB:s försvarsmaktsplan? Det har alltså hänt en hel del i den politiska hanteringen under den här tiden.
Herr talman! Det är en viktig fråga som Åke Carnerö tar upp. Jag ställde den flera gånger. Mina medarbetare på Försvarsdepartementet har ställt den. Jag vill ej heller i denna debatt åberopa den skrift som en av de högre befattningshavarna vidimerade i slutet av förra veckan. Skriften är offentlig och går att uthämta på registratorsexpeditionen. Det som överbefälhavaren förklarade för mig i går muntligt och som jag räknar med att han kommer att göra skriftligt i morgon är att det inte fanns någon substansskillnad mellan plus och minusposter i det som var försvarsmaktens plan och det som var regeringens förslag och riksdagens beslut. Alla plus och minus tog ut varandra. Prislapparna var desamma. Skillnaden när det gäller beslutet 1996 - enligt vad överbefälhavaren argumenterade i går - är hur man skall använda möjligheten till rationaliseringar. Jag får se hur han argumenterar i sin skrivelse. I går sades det att Försvarsmakten hade gjort en felbedömning på den punkten i förhållande till den av riksdagen fastlagda kursen.
Fru talman! Tack för det svaret. Är regeringen då beredd att eventuellt se över formerna för framtagandet av ett försvarsbeslut, så att den där prislappen som riksdagen beslutar om verkligen innehåller den verksamhet som föreslås, debatteras och sedan beslutas om här i riksdagen?
Fru talman! Ja, det är verkligen min avsikt. Jag är ganska optimistisk, därför att det visar sig att till största delen var beloppen på prislapparna högre i Det här är kanske den sista gången som det är möjligt att ha sådana processer inom förvaltningsorganisationen Försvarsmakten. Det är definitivt min mening att ta vara på de delar av ekonomisystemet som sannolikt fungerar, där det icke är fråga om den här typen av överbudgetering, och se vad det är som har gjort att det fungerar och om det är möjligt att använda erfarenheterna på de delar som inte har fungerat. Jag hoppas också att Överbefälhavaren kommer med förslag i den riktningen.
Fru talman! Från vapen till barn. Jag har en fråga till arbetsmarknadsminister Margareta Winberg. Trots olika föräldraförsäkringsreformer är det fortfarande endast ett fåtal pappor som utnyttjar de reformer och olika förmåner som vi har beslutat om. Nu föreslår jag helt enkelt ett nollsummespel, att vi utökar föräldraförsäkringen till två år och kvoterar ett år till papporna, alltså ett år till vardera förälder. Det här förslaget får till konsekvens att även papporna "blir med barn", vilket i sig också skulle minska diskrimineringen av unga kvinnor som söker sig in på arbetsmarknaden. Min enkla fråga är om arbetsmarknadsministern är beredd att styra över arbetslöshetspengar till föräldraförsäkringen för ytterligare ett år, alltså ett nollsummespel.
Fru talman! Först och främst är inte frågan om föräldraförsäkringen min fråga. Därför kan jag inte uttala mig om den i princip. Men svaret på själva sakfrågan som Ewa Larsson ställde, om jag är beredd att styra över pengar från arbetsmarknadspolitiken till föräldraförsäkringen, är nej.
Fru talman! Det finns ju inga enkla lösningar på vägen till ett samhälle där det är naturligt att båda föräldrarna har ansvar för sina barn, oavsett om de bor tillsammans eller inte. När nu undersökningar visar att pappor som delar ansvar för sina barn även när barnen är små sällan släpper sitt ansvar för barnen när de växer upp, vore det då inte värt att pröva att kvotera ett år vardera till både mammor och pappor? Pengarna finns ju redan, och det är därför jag ställer frågan till arbetsmarknadsministern. På det här sättet kommer fler in i arbete, och det ökar de små barnens rätt till båda sina föräldrar.
Fru talman! Återigen: Detta är inte min fråga. Men vi har redan i dag en kvotering, som Ewa Larsson känner till, av en månad av de tolv månaderna. Det är inte aktuellt för regeringen att utöka den tiden, såvitt jag förstår. Det är inte heller så enkelt som Ewa Larsson försöker göra det till att byta det ena mot det andra. Det är inte utbytbart. Dessutom minskar arbetslösheten nu så pass mycket att det också av det skälet är en olämplig metod i en uppåtgående konjunktur.
Fru talman! Jag har en fråga till statsministern. Det gäller regeringens sätt att styra de statliga bolagen. För att demokratin skall fungera måste naturligtvis riksdagens beslut genomföras av de statliga bolagen. Riksdagens revisorer har i en utredning om statens roll som ägare till bolag gjort klart att det är litet si och så med den statliga styrningen av statligt helägda bolag. Man menar att om syftet med ett bolag är något annat än rent kommersiellt så bör det i bolagsordningen skrivas in ett mål för bolaget att följa. Man kan också tänka sig ett ägardirektiv. Jag vill som exempel ta upp Vattenfall AB. Riksdagen har ju fattat beslut om en omställning av energisystemet genom förnybar energi, effektivisering och avveckling av kärnkraften. I propositionen och riksdagens beslut står det att Vattenfall blir en viktig faktor för omstruktureringen och att de pengar som Vattenfall genererar kommer att ha stor betydelse i omställningen. Jag läste i en artikel i Dagens Nyheter den 8 december att Vattenfall i själva verket använder pengarna till att investera utomlands. Hur tänker statsministern se till att Vattenfall lever upp till riksdagens beslut?

Fru talman! Det är en viktig fråga som Birgitta Hambraeus tar upp. Den gäller mer än enbart styrningen av Vattenfall, precis som hon själv säger. Revisorerna har ju pekat på att det finns brister i styrningen av de statliga företagen. Det här studerar vi just nu i Regeringskansliet. Det är självfallet så att en statlig aktör inte enbart har att se till kommersiella aspekter utan också har en samhällsbyggande funktion - att bidra till att utveckla en infrastruktur, att bidra till att förnya en produktion eller att stimulera en teknisk utveckling. Det är den klassiska rollen för statliga verksamheter, och den har varit mycket framgångsrik genom åren. Det aktuella exemplet med Vattenfall behöver inte stå i motsats till vår ambition att ställa om energisystemen. För att försäkra oss om en koppling mellan riksdagens uppfattning och regeringens inriktning finns nu också en nära länk mellan Näringsdepartementet och Vattenfalls styrelse. Syftet är att se till att vi får ett genomslag för tankarna också i den verksamheten.
Fru talman! Jag är tacksam för statsministerns svar och utgår då ifrån att man överväger det som också Riksdagens revisorer har föreslagit, nämligen en ändring av bolagsordningen för bl.a. Vattenfall AB, så att riksdagens beslut om avveckling av kärnkraften, effektivisering av energisystemet och en kraftfull satsning på de förnybara energikällorna kommer att bli

Fru talman! Den här frågan är ju också giltig när det gäller företag där staten har majoritetsägande. I t.ex. Assi Domän där staten är majoritetsägare har Assi Domän i dag en ganska tuff hantering av sitt skogsmarksinnehav och en ganska tuff attityd när det gäller att ta ansvar för regional utveckling bl.a. Jag skulle vilja fråga statsministern om den principiella inställningen, att staten skall ta ett ägaransvar när staten är majoritetsägare eller helägare av statliga företag, också skall gälla Assi Domän. Är man beredd att där gå in med ägardirektiv t.ex.?
Fru talman! Det är inte så svårt att förstå att det kommer in fler som skall vara med och bestämma inriktningen i de bolag där staten inte är ensam ägare. Man kan inte bara med hänsyn till majoritetsställningen trumfa igenom en inriktning gentemot minoritetsägare exempelvis, dessutom i ett läge då en del av aktierna kanske finns spridda på en marknad via börsen. Där finns det särskilda regler för hur man uppträder gentemot minoritetsägare. Så det är ett annat fall som Maggi Mikaelsson tar upp. Det går inte att jämföra med Vattenfall.

Fru talman! Jag håller för närvarande på och förbereder en dialog kring islam. Det är en uppföljning av den verksamhet som Utrikesdepartementet hade för några år sedan, då man i ett internationellt perspektiv diskuterade den muslimska tron. Nu skall vi göra det också i vårt eget land för att få just den här speglingen och belysa likheterna mellan religionerna. Det handlar också om att försöka avdramatisera en del av de spänningar som finns när det gäller trosriktningen islam i förhållande till andra trosriktningar och till människor som kanske inte tror alls. Man kanske har en föreställningsvärld som inte stämmer med vad den här trosriktningen står för. Det är en väldigt viktig debatt och dialog. Sedan gäller det skolorna, friskolorna. I den debatten fick jag frågan: Är friskolor när det - som i det här fallet - gäller muslimer, bra för integrationen? Mitt svar var nej. Det bevisas ju också av det senaste som vi har kunnat se från exempelvis Jordbro. Där främjas mötet över de etniska gränserna bäst om det finns elever med olika etnisk bakgrund i en och samma skola och en och samma klass.

Fru talman! Ett skäl till att föräldrar som tillhör den muslimska trosriktningen väljer friskolor är ofta - men inte alltid - att man inte är tillfredsställd med hur den offentliga svenska skolan fungerar. Man känner sig inte riktigt respekterad varken som individ eller som bärare av den muslimska tron. Då är det väldigt viktigt att vi försöker åstadkomma en större flexibilitet i den meningen att också barn med föräldrar som har den här trosriktningen kan känna sig hemma i den offentliga skolan. Det måste ju vara ett mål för oss att arbeta i den riktningen. Sedan är det ju meningen när vi tar upp en islamdialog internt hemma i Sverige att det också skall delta andra trosriktningar i detta för att just spegla likheterna. Det är ju mycket mer som förenar oss än som skiljer oss.

Fru talman! Ibland känns det som att vi glömmer bort att vi kan dra mycket lärdomar av vår egen tidigare historia och av hur vi en gång har löst de motsättningar vi hade mellan olika kristna inriktningar. Det har ju inte alltid varit självklart att alla skulle välja den gemensamma skolformen. Man har haft olika inriktningar inom kristendomen. Kunskapen om hur vi valde att forma skolan utifrån den konflikten, tycker jag att vi skall ta till vara när vi diskuterar hur vi skall forma skolan i förhållande till olika religioner. Vi behöver ju inte börja om igen med all kunskapsuppbyggnad.
Fru talman! Det är väldigt bra att Leif Blomberg nu tar initiativ till en sådan här bred och öppen diskussion omkring de fristående skolornas betydelse och roll i frågor om integration i samhället. Integration betyder ju såvitt jag förstår att var och en inom lagens gränser har väldigt stor frihet att välja sin väg in i det svenska samhället. Jag kan redovisa min uppfattning. Jag tror att jag har besökt de allra flesta etniska friskolor - judiska skolor, estniska skolor, muslimska skolor, sverigefinska skolor osv. Min uppfattning är att det som utifrån sett - om man inte är så insatt i frågan - verkar vara ett steg bort från det svenska samhället, faktiskt kan vara, och det har också visat sig i Skolverkets rapport, ett steg in mot det svenska samhället på människornas egna villkor. Det är väldigt viktigt att det finns med i övervägandena här.
Fru talman! Till Carina Hägg kan jag säga att det är självklart att vi måste ta till vara den kunskap som vi har byggt upp genom historien i de här frågorna. Det är ju väldigt viktiga frågor att diskutera just det här med religion och religionsfrihet och möjligheten att utveckla detta i Sverige - var och en efter sin personliga trosriktning. Det är väldigt viktigt. Där har vi en historia som vi bör lära oss en del av. Till Widar Andersson kan jag säga att det finns friskolor som är jättebra utifrån ett integrationssyfte. Men i den rapport som Widar Andersson själv refererade till finns det också mycket kritiska ståndpunkter. Det gäller just att man väljer en friskola därför att den offentliga skolan inte accepterar en. Man känner sig inte respekterad. Det är inte bra för möjligheten att integreras som individ om man säger: Jag vill helst gå där, men jag känner att jag inte kan det. Det måste vi ta tag i och göra något åt.
Fru talman! Jag har en fråga till socialministern. Inom de två stora vårdförbunden, SHSTF och Läkarförbundet, finns det en stor kunskap och erfarenhet på sjukvårdsområdet. Nu har man från de båda förbunden påtalat att det krävs strukturförändringar i sjukvården. Man säger bl.a. att man behöver en friare organisation. Man säger att man måste få ett större inslag av opolitisk styrning, mer professionell styrning i sjukvården. Det här är viktiga påpekanden, och jag vill fråga socialministern om socialministern är beredd att utifrån de här påtalandena verkligen sätta sig ned och diskutera igenom den här frågan och samtidigt arbeta positivt utifrån behovet av strukturförändringar i sjukvården.

Fru talman! Jag tackar för synpunkten. Jag delar statsrådets uppfattning om solidarisk finansiering och om att man skall ha vård efter behov. Men samtidigt är det då viktigt att man utgår från de strukturproblem som finns. Man säger bl.a. att vi inte skall ha monopolarbetsgivare i sjukvården. Då krävs det att man verkligen sätter sig ned och ser över dessa strukturproblem. Det är viktigt för att vi i framtiden skall kunna ha en god hälso och sjukvård. Jag hoppas att socialministern är aktiv på den här punkten. Det behövs i dagens läge.

Fru talman! Jag har en fråga till justitieministern. Regeringen har aviserat en proposition om barnpornografi och andra grundlagsändringar. Sverige har haft en tradition när det gäller grundlagsändringar att de i princip alltid föregås av diskussioner och överenskommelser mellan partierna. Man brukar tala om breda lösningar. Min fråga till justitieministern blir därför: Varför har inte propositionen om barnpornografi varit föremål för partiöverläggningar?
Fru talman! Tack så mycket för en fråga! Barnpornografi har diskuterats i riksdagen i fem år. Det är nog få frågor som har diskuterats så mycket av samtliga politiska partier i olika omgångar och i olika konstellationer. Det är inte så att vi har partiledaröverläggningar varje gång som det görs grundlagsändringar. Årets riksdag har haft anledning att ta ställning till en rad propositioner som innehåller grundlagsändringar och som inte har varit föremål för partiöverläggningar - däremot på olika sätt diskussioner mellan partierna. När det gäller frågan om barnpornografi utgår jag från att det finns en mycket stor enighet i denna riksdag om att vi skall förbjuda innehav av barnpornografi.
Fru talman! Det är viktigt i många frågor att få breda överenskommelser med en stabil majoritet i riksdagen. Det gäller speciellt vid förändringar i grundlagarna. Jag sade partiöverläggningar inte partiledaröverläggningar. Jag tycker att det är synnerligen viktigt att ha sådana överläggningar när det skall göras förändringar i grundlagarna. Därför vore det viktigt att ha en sådan överläggning. Nu är det ont om tid att hinna med att lägga fram ett förslag nio månader före valet för att kunna ändra grundlagen. Det är bråttom. Kommer propositionen före nyår?
Fru talman! Det är viktigt att denna gång iaktta tiderna. Regeringen som fanns före förra valet missade ju att lägga fram en proposition till riksdagen före den tid som är nödvändig för att en grundlagsändring skall kunna behandlas. Jag kan garantera Michael Stjernström att propositionen kommer att ligga på riksdagens bord i tid så att den kan behandlas i vanlig ordning utan några särskilda åtgärder från konstitutionsutskottets sida. Jag hoppas kunna lägga fram propositionen på riksdagens bord nästa torsdag.